Fru talman! Vi är säkert alla överens om att allt måste göras för att öka trafiksäkerheten på våra vägar. Därom råder ingen oenighet. Det råder heller inga delade meningar om att utredningsarbetet bör ske så snabbt som möjligt.

Det anser jag vara felaktigt alldenstund det ännu inte har kunnat påvisas från något håll att de 24 meter långa lastfordonen har förorsakat större olycksfrekvens än andra bilar. Jag vill också understryka vad jag inledningsvis sade, att det kan bli fler och värre olyckor om man får fler lastfordon på vägarna, vilket onekligen blir fallet om man sätter gränsen vid 18 meter. Därför vill jag, fru talman, alltjämt vidhålla mitt yrkande om bifall till reservationen 1. Sedan vill jag tillmötesgå herr Lindahl och yrka bifall till utskottets förslag på övriga punkter.

Fru talman! I frågan om fordonslängden för lastbilar kommer min kollega herr Komstedt senare att utveckla våra tankegångar, men eftersom replikskiftena nu kom mit i gång vill jag till Essen Lindahl i varje fall säga att en stor ökning av antalet lastfordon såvitt vi kan se i dag måste innebära en försämrad trafiksäkerhet. Varje omkörning är ett faromoment, och ökar man antalet fordon måste följden bli att trafiksäkerheten minskas. Jag tycker därför att man så långt som möjligt måste ha ett vetenskapligt underlag för sitt tyckande, och vi kan gott vänta på ett sådant underlag i detta fall. Men det var i själva verket inte det jag skulle tala om utan om rekommenderade hastighetsbegränsningar respektive förbudssituationen vid ”röd gubbe”. På den sista punkten har herr Lindahl givit mig rätt. Han tycker, liksom jag sade i mitt anförande, att det inte är bra för den allmänna laglydnaden och folkopinionen att man tvingar folk att ideligen bryta mot bestämmelser som de finner orimliga eller obilliga. Detta är samma synsätt som det jag vill anlägga på frågan om rekommenderade hastigheter. Jag tror själv på att de hastighetsbegränsningar som har införts har varit välgörande för trafiksäkerheten. Men jag tror också att en övergång till en smidigare tillämpning av hastighetsbegränsningar av den art som jag talade för inte skulle försämra utan kanske rent av förbättra trafiksäkerheten. De hastighetsbegränsningar vi har i dag bygger i alla fall på ett ganska dött underlag, nämligen årstrafikintensiteten för de olika vägarna och deras tekniska utformning. Men trafikrytmen växlar från minut till minut under dygnet, och en hastighet på 90 km kl. 10 kan vara alldeles för hög kl. 11 och alldeles för låg kl. 12. Jag tycker därför att man med förtroende borde kunna överlåta åt trafikanterna att på vägarna utanför tätorterna betrakta hastighetsskyltarna som rekommenderade hastigheter. En stor del av svenska folket är i själva verket så villig att följa rekommendationer och föreskrifter från myndigheterna att jag tror att man i stort sett skulle iaktta dessa. Jag räknar med att herr Lindahl tänker över situationen och kanske röstar med mig även när det gäller reservationen 2.
Fru talman! Jag vill till herr Clarkson säga att vi ju i utskottet har pekat på att försöksverksamheten fortsätter enligt riksdagens intentioner med fartgränser som differentierats efter vägarnas standard och trafikintensitet. Jag tycker att man bör avvakta resultatet av den här försöksverksamheten, som kommer att redovisas för riksdagen när tiden är inne för beslut om en mera differentierad utformning av hastighetsbestämmelserna. Mot den bakgrunden avstyrker vi herr Clarksons tankegångar, såsom de har fram förts i reservationen 2. Jag kan även beträffande reservationen 1 säga att vi tycker att det är på sin plats med en stark viljeyttring och att, som jag framhöll tidigare, starka skäl talar för att vi skulle så snart som möjligt genomföra 18-metersgränsen. Jag vill också säga att om detta skulle leda till ett överförande av godsoch persontransporter till järnväg — därom brukar vi ju i andra sammanhang alltid uttala oss positivt — har jag ingenting att invända emot en sådan utveckling. Utredningen har fått till uppgift att föreslå åtgärder som skall stimulera till ökad användning av järnvägar som transportmedel, kanske i första hand på längre sträckor. Jag tror att också sådana åtgärder har betydelse för frågan om en gräns vid 18 eller 24 meter för de tunga lastbilarna. Jag kan naturligtvis förstå företagare, om de är negativt inställda, men jag ser detta i första hand som ett viktigt trafiksäkerhetspolitiskt problem.
Fru talman! Vår gemensamma nämnare i den här debatten är att vi vill ha en om möjligt ökad trafiksäkerhet här i landet. Skillnaden mellan mig och dem som inte tycker som jag i fråga om reservationen 2 gäller sättet att nå det målet. Jag vill att denna ökade trafiksäkerhet skall vinnas med så litet förbud som möjligt och så mycket vädjande till den enskildes ansvarskänsla som möjligt. Jag tror att man kan ge det ansvaret och det förtroendet åt landets trafikanter. Det vore intressant — och mitt syfte med reservationen skulle vara helt uppfyllt — om man kunde få myndigheterna att använda den senare delen av den försöksperiod med hastighetsbegränsningar som nu är beslutad och pågår till att prova rekommenderade hastighetsbegränsningar. Det skulle ge oss svar på den fråga som jag ställt och en grund för den debatt som jag vill väcka med min reservation nr 2 till trafikutskottets betänkande nr 23.

Fru talman! I början av 1950-talet reste vi här i Sverige ca 250 mil per person och år, utlandsresor oräknade. Fördelningen på olika trafikslag var ungefär: 90 mil med tåg, 70 mil med andra kollektiva transportmedel, 90 mil i personbil. Tjugo år senare är vi uppe i ca 1000 mil per person och år, utlandsresor oräknade, och fördelningen är helt förändrad. Vi reser nu 70 mil med tåg, 90 mil med andra kollektiva transportmedel och inte mindre än 850 mil i personbil. De här uppgifterna har jag tagit ur tidskriften Ord och Bild. Tidskriften fortsätter: Så har de flesta av oss blivit bilmänniskor. Som sådana ägnar vi oss åt ett slags instängd folkvandring. Frisläppt och riktad mot ett gemensamt mål kunde den på ett år föra hela Sveriges befolkning till Etiopien eller norra Kina, i nära tre miljoner personbilar och med tre personer i varje bil. De exempel som anförts kan i hög grad hänföras till den trafikpolitiska debatten, men de är också inlägg i trafiksäkerhetsdiskussionen. Det är ju bilsamhället som har vållat de oerhörda problem vi diskuterar här i dag. Bilismens språngartade utveckling har lett till många människors död, till att många människor blivit skadade och till att många fått men för livet. Trots detta, trots den höga olycksfrekvensen, fortsätter den att utvecklas. Den trafikpolitiska debatten och debatten i trafiksäkerhetsfrågorna kan därför enligt min mening inte alltför mycket särskiljas — strävandena att leda över en ökad andel av trafiken till kollektiva trafikmedel innebär också åtgärder ägnade att öka trafiksäkerheten och minska antalet trafikolyckor, beroende på att de kollektiva färdmedlen är trafiksäkrare. Att genom fartstrafik dras utanför tätorterna, att bilfria centra skapas i så stor utsträckning som möjligt, att insatser görs för att underlätta kollektivtrafikens framkomstmöjligheter i tätorterna är helt enkelt viktiga trafiksäkerhetspolitiska åtgärder. År 1960 hade vi 1036 dödade i trafikolyckor. Tio år senare var vi uppe i 1307, dvs. en ökning med 26 procent. Men försämringen är egentligen skenbar: 1960 fanns det 1,2 miljoner personbilar i landet, 1970 nästan 2,3 miljoner. I den promemoria från trafiksäkerhetsverket som kom förra året — den har redan åberopats här — och där man hade skisserat fyra alternativa målsättningar för trafiksäkerhetsarbetet fram till 1977 påpekades det att man kunnat uppnå vissa förbättringar av den relativa säkerheten i antalet dödsoffer per 100 000 fordon. Däremot har man inte kunnat undgå en ökning av antalet offer år från år i samband med att fordonsparken vuxit. Ett gemensamt drag, sägs det, för utvecklingen i de motoriserade länderna är också den stabilitet som kännetecknar statistiken över antalet dödsoffer och antalet skadade. Man har som regel en stegring år från år — om än i något långsammare takt än trafikökningen — men det är ändå genomgående en tämligen stor stabilitet utan kraftigare förskjutningar vare sig uppåt eller nedåt. Denna stabilitet borde, enligt trafiksäkerhetsverket, å ena sidan innebära en rätt stor sannolikhet för att man skall kunna undgå plötsliga språngvisa ökningar av olycksnivån. Vad man närmast riskerar är just en långsam stegring i samband med fortsatt trafikökning. Å andra sidan visar emellertid denna stabilitet också att det fordras mycket kraftiga insatser för att åstadkomma mera påtagliga sänkningar av olycksnivån. Enligt trafiksäkerhetsverket omkom under 1960-talet 12 007 människor i vägtrafiken i Sverige. Minst 227 500 personer ådrog sig svåra eller lindriga skador. Det verkliga antalet skadade är dock väsentligt högre, ungefär det dubbla, eftersom en stor del av olyckorna inte kommer till polisens kännedom och därmed inte blir redovisade i den officiella statistiken. Detta har också påtalats i det nummer av Ord och Bild som jag inledningsvis citerat. Man hänvisar bl.a. till undersökningar som gjorts inom Uppsala sjukvårdsregion — inkluderande hela södra Norrlahd — år 1966 och en liknande undersökning gällande Halmstadslasarettets upptagningsområde år 1971. Utredningarna visar att den officiella statistiken för både svårt och lindrigt skadade upptar mindre än hälften av de skadade som kommit till sjukhuset för vård. Om Halmstadsområdet antagits vara representativt för landet som helhet, skulle antalet svårt skadade år 1971 ha höjts från 6 614 till ca 14 000, och antalet lindrigt skadade skulle ha höjts från 15 616 till ca 39 000. Dessa siffror, säger tidskriften, har sannerligen inte bara akademiskt intresse. Beräkningar av trafikens totala kostnader bygger på den officiella statistiken. Sådana beräkningar har lett till och leder till trafikpolitiska beslut.

I arbetet på att göra vägarna säkrare, eller trafiken över huvud säkrare, får ingen hänsyn tas till vad som i grunden är ovidkommande frågor, t.ex. ekonomiska eller rent kommersiella intressen. I den motion som behandlas i det betänkande vi nu diskuterar tryckte vi från vårt partis sida mycket hårt på behovet av ökad informationsverksamhet. Undersökningar har ju påvisat att det finns stora brister i bilisternas och allmänhetens kunskaper beträffande trafikmärken och trafikregler. Nu behandlades ju denna del av vår motion i våras, men jag vill faktiskt ytterligare en gång understryka vår uppfattning. I övrigt vill jag slå fast att vi hälsar tillsättandet av en parlamentarisk utredning om trafiksäkerhetsfrågorna med tillfredsställelse, och jag uttalar förhoppningen att man snabbt kommer fram till förslag om konkreta åtgärder av den karaktären att de kan sägas bli till verklig nytta i trafiksäkerhetsarbetet. Fru talman! Jag har till detta betänkande inte anmält några reservationer. Det innebär inte att jag utan tvekan anslutit mig till utskottets betänkande rörande alla de förslag som framlagts i vår motion. Men jag skall återkomma till detta. Först vill jag emellertid säga att flera av våra förslag har fått en enligt min mening positiv behandling i utskottet. Det gäller främst vårt krav på sänkning av maximilängden för landsvägsfordon från 24 till 18 meter, ett krav som vi ställt upprepade gånger här i riksdagen. Redan förra året förmärktes intresse för just det här kravet bland riksdagsledamöter även från andra partier, och i år har ju också tillkommit en socialdemokratisk motion. Majoriteten av trafikutskottet — och det är en rejäl majoritet — har nu uttalat att starka skäl talar för att en sådan minskning kommer till stånd, även om den inte kan genomföras redan nu. Man anser från utskottets sida att det är önskvärt att det utredningsarbete som för närvarande pågår i frågan bedrivs skyndsamt och att resultatet av utredningsarbetet snarast redovisas. I vår motion har vi pekat på att Sverige för närvarande har större tillåten längd på landsvägsfordon än något annat land i Europa. Det är också omvittnat att detta förhållande innebär betydande olycksrisker. De tunga landsvägsfordonen är ju, enligt statistiken, inblandade i var femte dödsolycka. Ett sådant konstaterande innebär i och för sig ingen kritik mot förarna av dessa fordon — jag är tvärtom övertygad om att de i de flesta fall är mycket yrkesskickliga. Det är väl ingen hemlighet att starka finansiella intressen gjorde sig gällande när maximilängden fastställdes till 24 meter. Samma intressen är nu påtagligt oroade av den ökade opinionen för en sänkning till 18 meter. Man gör gällande att en sådan sänkning skulle få förödande ekonomiska konsekvenser för vårt land. Hur då övriga länder i Europa klarar sig med 18 meter förefaller vara en gåta. Att EEC-kommissionen föreslagit 18 meters längd eller att man i Förenta staterna rekommenderat 20 meters längd förefaller lika ofattbart. Vi menar att när man tar ställning till frågan om maximilängden bör man i första hand göra det utifrån trafiksäkerhetssynpunkter. Kan man genom en åtgärd av det här slaget minska antalet olyckor, så innebär ju detta för övrigt en vinst för sam hället. Vi har vidare i vår motion hemställt om en sänkning av hastighetsgränsen inom tätorterna till 30 kilometer vid övergångsställen, skolor, ålderdomshem och liknande ställen. Inom tätorterna utgörs ett mycket stort antal — bortemot hälften — av alla dödade av fotgängare, cyklister eller mopedister, dvs. oskyddade trafikanter. Alltför många sådana olyckor kan misstänkas bero på för höga farter. En sänkning av hastighetsgränsen vid särskilt känsliga ställen, speciellt där barn eller åldringar vistas, tycker vi mot denna bakgrund vore befogad. Nu har tydligen trafiksäkerhetsverket påbörjat utredningar i syfte att få fram enhetliga bedömningar angående tillämpningen av en 30-kilometershastighet, vilket sedan skall omsättas i riktlinjer till länsstyrelser och vägförvaltningar. Det är alltså ett slags försöksverksamhet som pågår. Utskottet anser att resultaten av denna bör avvaktas, och vi kan — i varje fall tills vidare — ansluta oss till detta. I vår motion finns också yrkande om förbud mot tung trafik under helger och veckoslut. Med hänsyn till att denna fråga debatterades i våras, i anslutning till propositionen 1973:19, har jag avstått från att utforma en reservation på denna punkt. Beträffande vårt förslag om strängare kontroll av utländska fordon som trafikerar svenska vägar har anförts att en ny kungörelse är att vänta efter den beredning av ärendet som pågår i regeringens kansli. Utskottet vill också här avvakta, och jag har tills vidare instämt i detta yrkande. Vi hade även begärt övergångsbestämmelser för transport av giftiga kemikalier och eldfarliga produkter i avvaktan på att ordentliga säkerhetsföreskrifter skulle utarbetas. Vi har hänvisat till alla de olyckor och olyckstillbud som äger rum vid dylika transporter och bl.a. pekat på hur ett åkeri i Stockholm i fem års tid transporterat 15 000 liter fenol en gång i veckan på en 50 mil lång landsvägssträcka. Utan varningsskyltar eller andra upplysningar om innehållet har bilarna kört genom sju folktäta städer utmed den starkt trafikerade E 4. I samband med att regeringen nu lagt fram förslag om anslutning till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods, ADR, kommer emellertid förslag till riktlinjer för en reglering av de nationella transporterna. Förslagen kommer att behandlas här i kammaren inom kort. Vi har i vår motion slutligen yrkat på övergångsbestämmelser för användning av truckar med dåliga siktmöjligheter i trafik på vägar och gator. Denna fråga prövas inom motorredskapsutredningen som nu sägs komma med ett betänkande i början av 1974. Men jag vill erinra om att samma motionskrav ställdes av oss redan 1971, och då hänvisades det till att utredningen skulle komma med förslag under första halvåret 1972. Men än har alltså ingenting hänt. I samband med den tidigare behandlingen av frågan sändes motionen på remiss, och från både trafiksäkerhetsverkets och rikspolisstyrelsens sida framfördes starka betänkligheter mot de nuvarande förhållandena. Rikspolisstyrelsen menade att man i avvaktan på förslag från utredningen skulle temporärt lösa problemet genom att det vid besiktning av fordonen fastställs om de är lämpliga för trafik på väg och att körkort skall krävas av dem som framför dylika fordon. Det är en sådan övergångsbestämmelse vi har föreslagit. Om nu motorredskapsutredningen inom kort kommer med förslag finns det naturligtvis i och för sig anledning att avvakta detta. Skulle emellertid så inte bli fallet tänker vi återkomma. Fru talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Trafikutskottet har varje år att behandla ett stort antal motioner som berör trafiksäkerheten. Spännvidden i utskottets arbete är stor, alltifrån obligatoriet att bära den lilla reflexbrickan till längden på våra landsvägsfordon. Trafiksäkerhetsdebatten är väsentlig och sporrar oss helt naturligt att ta krafttag i trafiksäkerhetsarbetet, men den liksom all annan debatt mår bäst av att föras på ett sakligt och seriöst sätt och med en realistisk underbyggnad. Moderata samlingspartiet har till årets riksdag väckt motioner i en mängd frågor som hör till trafiksäkerheten, och vid utskottsbehandlingen har de allra flesta av oss varit eniga om att många av de frågorna bör föras över till den sittande trafiksäkerhetsutredningen. Vi har också nöjt oss med det. Herr Clarkson har tidigare talat för motioner och reservationer från moderata samlingspartiet, och jag kommer nu närmast att uppehålla mig vid reservationen 1 till trafikutskottets betänkande. Frågan om en begränsning av längden på landsvägsfordonen till 18 meter behandlades även av 1972 års riksdag, men förslaget om sådan begränsning avslogs då med stor majoritet. Årets motioner med samma hemställan har nu vunnit bättre gehör hos utskottsmajoriteten, som alltså där har gjort en märklig vändning.

Jag vänder mig alltså här mot herr Magnussons i Kristinehamn påstående att det just skulle vara de långa fordonen som är inblandade i trafikolyckor. Det är inte så, utan det totalredovisas bara inblandade lastfordon, inte vilken längd dessa fordon har. Snarare är det så att motionärerna och måhända även utskottsmajoriteten har tagit intryck av de ovederhäftiga uppgifterna i massmediernas referat och av deras sätt att beskriva trafikolyckorna. Låt mig där bara ta ett litet exempel. Förra veckan kolliderade två lastfordon som transporterar betor nere på Österlen. Betor är en produkt som har stor transportvolym i Skåne vid den här årstiden. Kombinationen av bil och släpvagn hade en total lastförmåga på 14,5 ton och en total längd på 12,5 meter. Transportavståndet var två mil. De fordonen beskrevs i pressen som långtradare. Tyvärr är det kanske sådana uppgifter som motionärerna har tagit fasta på. Även om inte landsvägstransporterna fram till 1980 ökar så starkt som prognoserna visar — låt oss för enkelhetens skulle anta att de inte ökar alls från 1973 års volym — så kommer det ändå att innebära att den volym som i dag transporteras kommer att kräva ett stort antal fordon ytterligare på våra vägar. Man plockar nämligen bort 6 meters effektiv lastyta, när man går över från 24 till 18 meters totallängd. Motorfront, hytt och avståndet mellan släp och bil är ju mått som står kvar, och det är alltså den effektiva lastytan som reduceras. Och det betyder i princip att två 24-metersfordon måste ersättas med tre 18-metersfordon. Jag tror inte att trafiksäkerheten därigenom ökar; det är ett föga listigt drag man gör med trafiksäkerheten för ögonen. Denna fråga borde behandlas i ett större sammanhang. Nu ses den bara från trafiksäkerhetssynpunkt. Näringslivets transportbehov och därmed sammanhängande sam hällskostnader — kostnader som til syvende og sidst drabbar den enskilde konsumenten — borde finnas med i totalbilden. Energikrisen och aviserade ransoneringar talar också mot en övergång till fler fordon. Även regionalpolitiska strävanden — transportstödet till Norrland, som kammarens ledamöter är tämligen överens om — talar emot det beslut som motionärerna yrkat på. I Norrland kan man åka 20—30 mil utan att det förekommer någon nämnvärd trafik. Vårt land är långt. Vi har stora avstånd i vissa delar av landet. Bl. a. den norrländska huvudnäringen — skogsindustrin — skulle med de små marginaler som man i dag rör sig med få ett väldigt dråpslag om man tvingades gå över till kortare fordon. Och några andra transportmöjligheter finns inte. Skogen står där den står, och där skall den avverkas. Man har där inga möjligheter att använda kollektiva trafikmedel. Om nu riksdagen av trafiksäkerhetsskäl och endast sådana skulle besluta i enlighet med utskottets förslag om kortare fordonskombinationer utan att göra erforderliga ändringar i vägtrafikförordningens 106 8, får riksdagen finna sig i att många kommer att tycka att beslutsfattarna här i landet är inkonsekventa. Det är många detta berör i den totala transportapparaten: de där sysselsatta, näringslivet och ytterst konsumenterna. Det fordon vi nu ser på intern-TV-skärmen är en fordonskombination på totalt 24 meter. Bilen har en totalvikt på 22 500 kg, släpvagnen en på 26 000 kg, summa 48 500 kg. Detta fordon lastar maximalt efter sitt instrument, utfärdat av Svensk bilprovning, ca 30 ton, och det gör det även enligt vägtrafikförordningens 106 §. Detta är alltså det fordon som motionärer och utskottsmajoritet vill ha till att vara trafikfarligt och mindre lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det fordon vi nu ser på intern-TV-skärmen är en fordonskombination på 17 meter. Bilen har en totalvikt på 22500 kg, den har samma motorstyrka o. d. som den förra. Släpvagnen har en totalvikt på 26 000 kg, summa 48 500 kg. Lastförmågan är enligt besiktningsinstrumentet också densamma, ca 30 ton. Men enligt vägtrafikförordningens 106 § får detta fordon endast lasta ca 18 ton. I båda fallen gäller detta 10/16-tonsvägnätet. Fabrikanten har fått dessa kombinationer godkända för en viss totalvikt. Svensk bilprovning har fastslagit en viss lastförmåga baserad på rätt axeltryck. När föraren kommer ut på vägen med detta trafikvänliga fordon är belöningen alltså att han får lasta 12 ton mindre med denna fordonskom bination än med den förra. Jag efterlyser logiken i motionärernas och utskottsmajoritetens ställningstagande. Varför så föga uppmuntran till den som använder ett sådant fordon? Detta ekipage används för grus, sten-, makadamoch asfalttransporter. Och det är med fördel som man använder fordon med korta flakbyggnader. Vi får ibland på våra vägar se konstiga fordon med en jättelång dragstång mellan bil och släpvagn. Varför? Jo, helt enkelt därför att vägtrafikförordningen är så skriven av lagstiftarna att fordonsföraren, för att kunna utnyttja sitt fordon och lasta enligt av Svensk bilprovning utfärdat instrument, måste ha detta långa avstånd mellan bil och släpvagn. Jag vill gärna tillstå att ett fordon är mer trafikfarligt ju längre avståndet är mellan bilen och dess släpvagn. Det är klart dokumenterat. Men vad gör den enskilde? Han följer lagen och gör fordonet så långt som möjligt för att kunna utnyttja lastförmågan. — Självfallet borde här gälla bruttoviktsbestämmelser. På det sättet skulle vi slippa den olyckliga debatten där det ena ställs mot det andra. Det här är en teknisk fråga, och jag begär inte att kammarens alla ledamöter skall sätta sig in i sådana problem, men jag tycker faktiskt att motionärerna — av vilka somliga kommer tillbaka år efter år — borde ha tid, mellan motionstillfällena, att sätta sig in i det sakliga förhållandet. De borde även kräva en ändring i vägtrafikförordningen för att kunna tillmötesgå kraven från alla dem som inte behöver långa fordon. Sådana nya regler skulle därmed också vara beslutsgrundande. Annars får vi tyvärr finna oss i att politikerna — när sådana här beslut fattas — av allmänheten upplevs som tämligen oengagerade. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3.

Fru talman! Finner inte herr Komstedt det litet märkligt att endast Sverige har en så stor längd på sina landsvägsfordon som 24 meter? Jag kan redovisa en sammanställning som finns i Bilismen i Sverige 1972.

EEC-kommissionen har, som jag förut sade, föreslagit 18 meter, och i Förenta staterna har man också under 20 meter — 19,8 meter. Det måste finnas ett sakligt skäl till att man i alla dessa länder har gått in för så korta fordon, och jag kan inte föreställa mig annat än att det är trafiksäkerhetsmotiv som ligger bakom. Jag skall inte gå in på fler orsaker till att just de långa landsvägsfordonen är farliga från trafiksäkerhetssynpunkt. Jag tror emellertid att man kan slå fast att fler fordon på landsvägarna än nu inte skulle innebära samma besvärligheter från trafiksäkerhetssynpunkt som just de långa fordonen. Det är nämligen omvittnat att trafikanterna upplever som besvärligt just att köra om de långa fordonen.
Fru talman! Herr Komstedt har, det vill jag inte förneka, en ganska stor branschkännedom på just det område som vi nu diskuterar. Jag skulle möjligen kunna säga att det gäller också mig själv. Som verksam inom försäkringsbranschen upplever också jag brister i trafiksäkerheten och trafiken på våra vägar som ett ständigt återkommande problem. Herr Komstedt gav en i långa stycken ganska teknisk redogörelse. Jag vill mot herr Komstedts påpekande framhålla vad trafiksäkerhetsverkets generaldirektör Per Olov Tjällgren sade till Folkbladet Östgöten den 7 juli i år mot bakgrund av det initiativ som kommunikationsminister Bengt Norling då hade tagit. Generaldirektör Tjällgren yttrade ordagrant: ”Utan tvekan bör färre stora fordon minska antalet olycksfall på vägarna. Då man inte längre måste köra om de långa fordonsekipagen förbättras trafiksäkerheten automatiskt.”
Fru talman! Först vill jag säga till herr Magnusson i Kristinehamn, som åberopade en mängd länder i Europa såsom Belgien, Luxemburg m.fl., att dessa länder har en helt annan geografisk struktur än vårt land. De är tätbefolkade och mindre till sin yta. Sverige har en annan geografisk utsträckning. Det kan inte vara rimligt att göra sådana jämförelser. Sedan vill jag till herr Magnusson också säga att det i dag ute i en del europeiska länder faktiskt diskuteras om övergång till 19 meters fordonslängd. Man har kommit underfund med att det finns vissa transportekonomiska skäl som talar för att det inte är helt lämpligt med 18 meters längd. Vi får väl se vad denna diskussion resulterar i så småningom. Det går alltså inte för motståndarsidan att bara åberopa dessa länder såsom positiva. Vidare vill jag hävda att det ur trafiksäkerhetssynpunkt är värre att köra om tre 18-metersfordon än två 24-metersfordon. Till herr Lindahl, som citerade trafiksäkerhetsverkets chef, vill jag säga att jag här har ett utdrag av vad trafiksäkerhetsverket har yttrat i de här frågorna. Både statens vägoch trafikinstitut och trafiksäkerhetsverket har ansett att det inte finns någon bakgrundsvariabel som kan åberopas för att klart utkristallisera att det ofta är lår.ga fordon som är inblandade i trafikolycksfall. Det kan emellertid precis lika gärna vara de korta fordon som jag nämnde, dvs. fordon på 12,5 meter. Det finns alltså inga klara utvärderingar, men när en lastbil är inblandad i en olycka har man en viss benägenhet att kalla den för långtradare, oavsett längden på fordonet. Det vore bra, om beslutsfattarna lärde sig vad en långtradare är och vad ett närtrafikfordon är.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vilken större skillnad det i och för sig är mellan den geografiska strukturen i Sverige och i sådana länder som Italien och Västtyskland — de utgör ju också stora geografiska områden, för att inte tala om Förenta staterna, som har ett betydligt större geografiskt område än Sverige, men där man ändå förespråkar betydligt kortare fordon än vad vi har här. Herr Komstedt vet väl — han har ju också tagit del av undersökningen Bilismen i samhället — att det just är den stora längden på fordonen som de flesta av trafikanterna upplever såsom mycket besvärlig. Inte mindre än 70 procent av alla dem som intervjuades ansåg det vara mycket irriterande att köra om lastbilar med släp.
Fru talman! Låt mig bara säga till herr Magnusson i Kristinehamn att Sveriges yta och folkmängd skiljer sig avsevärt från Italiens och Tysklands. Det är detta skäl som jag har åberopat i det sammanhanget; det väsentliga är ju att vårt land till stora delar är synnerligen glest befolkat, varför man här inte kan åberopa samma skäl som kan åberopas i ett tätbefolkat land. Det kanske också har något med vår välståndsökning att göra. Vi brukar åberopa att vi ligger före många av de länder som herr Magnusson nämnde. Skall vi fortsätta vägen mot välståndsökning, kanske vi måste ta hänsyn till de här frågorna.

Fru talman! Jag skall be att något senare få kommentera det som nu senast sades här. Det stora antalet motioner i trafiksäkerhetsfrågor som riksdagen varje år har att behandla visar, såsom jag ser det, på angelägenheten av att dessa frågor får en framskjuten plats i debatten liksom att man inte får förtröttas i informationen till allmänheten om medverkan för ett trafiksäkrare Sverige. Snarare bör den informationen ytterligare ökas. Många krafter verkar också i den riktningen, och ett gott arbete uträttas. Ibland kanske man drabbas av pessimism när enkla åtgärder som t.ex. i ett lokalt område skulle minska risken för trafikolyckor ändå inte genomförts. Förslag avslås på obegripliga formella grunder. Sådana oförståeliga händelser får emellertid inte avskräcka från fortsatt engagemang för ökad trafiksäkerhet. Fru talman! Det jag nu har anfört har inte anknytning till någon av de motioner som i dag behandlas men utgör ett viktigt inslag i det trafiksäkerhetsarbete som t.ex. bedrivs ute i kommunerna. Jag skall därför inte vidare utveckla det nu, även om det skulle vara av intresse att få veta hur man bedömer värdet av det arbete som bedrivs av de kommunalt tillsatta trafiksäkerhetskommittéerna. Jag hade först tänkt beröra ett par problem som bl.a. gäller att skydda barn i trafiken. På en enkel fråga, som jag i november 1972 ställde till kommunikationsministern angående barncyklarnas utrustning, fick jag ett från min synpunkt positivt svar. Det gällde utrustning med bl.a. hastighetsmätare på barncyklar. Statsrådet meddelade att trafiksäkerhetsverket undersökte vilka krav som borde ställas på cyklar bl.a. i fråga om utrustningen och att barncyklarnas utrustning därvid givetvis skulle beaktas. Vidare upplystes att NTF genomförde en kampanj Säker cykel 72 för att bl.a. stimulera skolelevernas intresse för den egna cykeln och dess utrustning. Min erfarenhet efter detta tillfälle ger mig anledning att uttala det önskemålet att en sådan kampanj dels fortsätter — nu har vi nästan hunnit till slutet av 1973, men jag hoppas att en liknande kampanj igångsättes —, dels breddas så att den når ut till Hemoch skola-föreningarna och till föräldrarna till barn i förskoleåldern liksom till cykelförsäljare och liknande. Min fråga den gången föranleddes givetvis av en speciell händelse, men dess bättre utan att någon olycka då inträffade. Men, fru talman, strax efteråt inträffade en olyckshändelse med dödlig utgång, där en pojke var så upptagen av sin hastighetsmätare på den nya cykeln att han inte uppmärksammade en bil utan körde rätt på den. Kammarens ledamöter kan då lätt tänka sig min förskräckelse när jag för någon månad sedan i en tidning fick läsa om en vinst till en femårig pojke i samband med en tävling som någon sparbank hade anordnat. Gossen fick välja ut en cykel hos en sporthandlare men önskade också en hastighetsmätare på cykeln, en begäran som, som tidningen säger, arrangörerna ”inte kunde säga nej till”. Den vinsten kan komma att stå den lille dyrt. Jag hoppas att så inte blir fallet. Fru talman! Utskottet har vid sin bedömning av motioner i detta ämne hänvisat till den utredning som för närvarande överväger dessa frågor inom trafiksäkerhetsverket, vilket också statsrådet gjorde i sitt svar till mig förra året. Jag har i dag velat understryka angelägenheten av att något sker snabbt innan sådan farlig utrustning kanhända blir standard på barncyklarna. I trafikutskottets betänkande har man allvarligt prövat även övriga förslag till ökad trafiksäkerhet som motionsvis har framlagts. Många av problemen har behandlats även tidigare år och är föremål för prövning och utredning, t.ex. förbud mot omkörning av skolbussar som stannat för avoch påstigning, för att ta ett enda exempel. Det är också tillfredsställande, som jag ser det, att Nordiska trafiksäkerhetsrådet prövar frågan om skyldighet för gångtrafikant att bära reflexanordning eller lykta vid färd i mörker. Jag hoppas på en gemensam nordisk lagstiftning på området. Den propagandaverksamhet som bedrivits får inte upphöra i väntan på ett sådant förslag. Vi som arbetar med detta ser vissa resultat av kampanjer och liknande, men jag tror ändå att en lagstiftning kan bli nödvändig. Motionerna om obligatoriskt användande av bilbälte har visserligen avstyrkts, men utskottets meddelande att en proposition med sådana bestämmelser är att vänta under våren 1974 är för mig det mest positiva svaret i dag på min motion. Det beslut om fastställande av fordonslängden till 24 meter som riksdagen fattade för några år sedan har jag alltid ansett olyckligt. Jag har redan tidigare motionsvis hemställt om en ändring. Jag har viss anledning förmoda att den översyn som har skett efteråt har haft samband med de motioner som jag varit med om att väcka. Jag vill alltså på den punkten instämma i vad herr Lindahl yttrade. Herr Komstedt påstår att massmedia givit en felaktig bild av förhållandena och därigenom påverkat motionärerna. Men naturligtvis är det utvecklingen mot allt fler långa fordon på våra vägar som föranlett motionerna och som medfört att utskottet i år har en något annan skrivning än föregående år. Jag kan förstå herr Komstedts vilja att ge sken av att det är massmedia som här utövat en påverkan. Men jag kan försäkra att jag absolut inte blivit påverkad av massmedia. Mitt ställningstagande bygger på egna erfarenheter och på de erfarenheter som jag fått del av från andra personer som kör bil oftare än vad jag kan göra. Bilisterna irriteras över, som herr Magnusson i Kristinehamn framhöll, de omkörningar av längre fordon som förekommer på vägarna. Och, herr Komstedt, det är på Norrlandsvägar jag åker. Om en lagändring skulle medföra att vi får flera 18-metersfordon, så måste ju dessa ändå hålla ett visst avstånd, och därigenom blir omkörningssträckorna kortare. Men jag vill gärna se också den utveckling som herr Lindahl berörde, nämligen överföring av gods från väg till järnväg. I motsats till de reservanter som står bakom reservationen 1 anser jag det vara värdefullt att riksdagen härvidlag ger sin mening till känna, och jag ansluter mig helt till utskottets hemställan på den punkten. Jag kan för min del inte heller instämma i de synpunkter som framförts i reservationerna 2 och 3. Fru talman! Som jag sade i början av mitt inlägg anser jag dessa frågor vara synnerligen angelägna. Även om jag i korthet berört endast några av problemen förväntar jag mig, liksom jag förmodar att även utskottet gör, att den kommitté av sakkunniga som skall utreda trafiksäkerhetsfrågorna skall kunna framlägga förslag som avsevärt kommer att förbättra trafiksäkerheten i vårt land, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Fru talman! Jag finner det föga lönsamt att föra någon debatt med fru Thunvall. Hon talade om ”den ökning till 24 meter som man nu vill ha”. Fru Thunvall! Det handlar faktiskt om att man vill sänka den tillåtna längden från 24 meter till 18 meter. När den nuvarande bestämmelsen infördes för några år sedan fanns det inte någon bestämmelse om hur långa fordonen fick vara, och man införde då 24-meterslängden. Nu vill man minska den längden ytterligare. När man är så dåligt insatt i frågan, är det icke lönsamt att fortsätta diskussionen.
Fru talman! När vi fattade detta beslut gällde det längden av lastfordonen. Det var det jag talade om, och jag var emot det beslutet när det fattades. Sedan dess har jag flera gånger motionerat om bestämmelser angående fordonslängder som sammanfaller med de internationella. Detta har också herr Magnusson i Kristinehamn talat om flera gånger i dag. Jag anser att vi i vårt land mycket väl skulle kunna klara oss med den längden och att det var fel att vi gjorde den här ändringen den gången.
Fru talman! Riksdagen har bara fattat eft beslut i denna fråga. Tidigare hade man icke någon fastställd gräns för fordonskombinationers längd, men riksdagen fattade för några år sedan beslut om denna begränsning till 24 meter. Endast vid detta tillfälle har riksdagen fattat beslut i frågan.
Fru talman! Det är riktigt som herr Komstedt säger att man då skulle fastställa en gräns, eftersom vi tidigare inte hade någon. Men det var olyckligt att vi inte redan då bestämde oss för 18 meter. Det är denna gräns jag har kämpat för under alla dessa år.

Fru talman! I trafikutskottets betänkande nr 23 behandlas en hel rad motioner med anknytning till trafiksäkerheten. Med den ansvällning som trafiken på våra vägar numera har fått står det också helt klart att dessa frågor måste ägnas allt större uppmärksamhet. Trafikolyckorna är många, och varje år omkommer ett stort antal människor och andra blir invalidiserade, kanske för hela livet. Allt som kan göras för att nedbringa antalet trafikolyckor bör därför göras, ju förr desto hellre. En mycket starkt bidragande orsak till det stora antal olyckor som sker är säkerligen den tunga godstrafiken. Enligt uppgifter som jag såg häromdagen är lastbilar inblandade i mer än 20 procent av alla dödsolyckor på våra vägar, trots att lastbilarna utgör bara 6 procent av bilbeståndet. De långa fordonstågen på våra vägar försvårar ofta omkörningar och innebär betydande risker i trafiken. Det kan man inte komma ifrån. I motionen 477 har motionärerna också framhållit att en första nödvändig åtgärd borde vara att snarast skära ned fordonslängden från 24 till 18 meter. Det skulle enligt vår mening innebära ett viktigt steg mot en säkrare trafik. Jag kan heller inte finna det rimligt att vi här i vårt land skall avvika från alla övriga europeiska länder, där man har 18 meter som maximal längd. Vårt land är det mest generösa när det gäller fordonslängden, och det finns inte någon anledning att fortsätta därmed, utan det borde vara angelägnare att skära ned till en rimligare längd, som bättre kan anpassas till våra vägar och till rådande trafikförhållanden. Vid sin behandling av motionen har utskottet ställt sig positivt och funnit att starka skäl talar för att en sådan minskning kommer till stånd. Utskottet finner det också önskvärt att det pågående utredningsarbetet påskyndas så att resultatet snarast kan redovisas. tetens sida finner jag inget skäl att utveckla debatten vidare utan ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Fru talman! Mitt anförande kommer att begränsas till frågan om den maximala längden för fordon här i landet. En del av vad jag kommer att säga är redan sagt, men då jag har en hel del sakuppgifter att komma med, ber jag att få framföra det jag tänkt. År 1967 infördes i vårt land en begränsning av den tillåtna längden för fordonskombinationer till 24 meter. Diskussionen stod då mellan 22 och 24 meter. Främst med hänsyn till konsekvenser inom skogsbruket valdes 24 meter som gräns. Med anledning av motioner — åtminstone under ett par år — uppdrog riksdagen år 1970 åt Kungl. Maj:t att insamla erforderligt material för en förnyad bedömning av frågan med hänsyn både till trafiksäkerhetsriskerna och till de ekonomiska konsekvenserna. Frågan har alltsedan dess genom väckta motioner varit en följetong i riksdagens arbete. Vad motionärerna framhållit är de tänkbara trafiksäkerhetsriskerna med 24-meterslängden. Den för kontinenten gällande 18-meterslängden anses också utgöra ett starkt motiv för att samma begränsning skall gälla i vårt land. Det framgick ju klart av herr Lindahls anförande liksom av herr Magnussons i Kristinehamn: båda vill sätta likhetstecken mellan förhållandena i utlandet och i vårt eget land. Det är en självklarhet att alla åtgärder som man med säkerhet vet medför ökad trafiksäkerhet bör vidtas. Men ännu har dock ingenting framkommit som bevisar att ett ensidigt beslut om kortning av fordonslängden till 18 meter ger utslag i ökad trafiksäkerhet, och man har heller inte utrett vilka andra effekter som blir följden av ett sådant beslut. Till att börja med vill jag påstå att en regel som gäller på den trafikintensiva kontinenten givetvis inte behöver vara lag för den inom stora områden annorlunda trafikstrukturen i vårt eget land. Vi har lägre trafikintensitet relativt sett, och dessutom större avstånd mellan landets olika delar. Herr Magnusson upprepade bestämmelserna i ett antal länder, men det kan i sig inte tas som bevis för att vi måste ha samma fordonslängd i vårt eget land. Här instämmer jag med herr Komstedt. Enhetslasttrafikens utveckling kan också på sikt komma att påverka fordonslängden. 18 meter är i det hänseendet opraktiskt. Jag håller det inte för osannolikt att man ute på kontinenten kommer att ompröva 18-meterslängden. De flesta fjärrtrafikbilar i yrkestrafik håller sig inom 18-meterslängden. De längre ekipagen förekommer framför allt för specialtransporter mellan orter där järnväg inte kan anlitas. Främst gäller det inom skogsbruket. Dessa bilar passerar oftast inte ens den egna länsgränsen. Den bästa trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärden är att hålla en vägstandard som svarar mot nyttotrafikens behov. Jag finner det egendomligt att utskottet, efter att ha åberopat de utredningar som gjorts i sammanhanget hos statens trafiksäkerhetsverk och statens vägoch trafikinstitut, kan skriva att starka skäl talar för en minskning av högsta fordonslängden. Dessa utredningar innehåller nämli gen inte något som styrker utskottsmajoritetens påstående. Jag vill citera ur vägoch trafikinstitutets rapport beträffande fordonslängden: ”Som omnämnts i avsnitt 6 ”Tunga fordonskombinationers förekomst i trafiken” saknas för närvarande aktuella uppgifter om fordonskombinationers längdfördelning i den vanliga trafiken. Samband mellan längd, olycksrisk och faktisk olycksinblandning kan därför ej erhållas.” Det är allt. I utredningen påpekas också att de största andelarna kombinationer finns i grupperna 16—18 meter och 22—24 meter. Enligt uppgifter jag har inhämtat finns det i landet 8 000—10 000 fordonskombinationer på 24 meter bland totalt 65 000 lastbilar med en totalvikt över 3,5 ton. Förekomsten av de till synes förhatliga 24-metersfordonen är alltså betydligt mindre än vad man synes vilja göra gällande. När man talar om långa fordon, verkar det som om samtliga lastbilar som går någon sträcka är minst 24 meter långa! Jag finner det mycket angeläget att Kungl. Maj:t inte genom ytterligare riksdagsbeslut tvingas att forcera utredningsarbetet, så att man nödgas avvika från de riktlinjer riksdagen enades om 1970. Konsekvenserna blir eljest sannolikt helt andra än vad motionärerna avsett. Låt mig peka på några följder av ett bifall till motionärernas krav, som i förlängningen ligger i majoritetens yttrande. Först och främst ökar, som tidigare angivits, antalet bilar på våra vägar. Det kommer man inte ifrån. Herr Komstedt nämnde att två bilar utbyts mot tre, en ökning alltså med 50 procent. Man kan vara försiktigare och säga att tre 24-meterskombinationer svarar mot fyra 18-metersfordon. Det stämmer med tidigare uppgifter jag har fått om en 30-procentig ökning av den här gruppen fordon. Transportkostnaderna ökar med mellan 20 och 30 procent för skogsoch gruvindustrin. Järnvägen är inte i alla sammanhang alls det alternativ för sådana här transporter som motionärerna tror sig finna. Både herr Lindahl och fru Thunvall svävar i viss okunnighet om vilken omfattning en överföring till järnväg kan få. Medeltransportsträckan är nämligen för rundvirke ca 65 kilometer — det är inget normalt järnvägstransportavstånd — och bara 10 procent av rundvirket fraktas längre sträckor än 120 kilometer. Den beräknade ökningen av transportkostnaderna för näringslivet i stort vid en övergång till 18 meters total fordonslängd är 200 miljoner kronor per år, varav ca 100 miljoner kronor faller på skogsnäringen. Det här är alltså en precisering av vad herr Komstedt tidigare anförde. Vilka av mina riksdagskolleger inom stödområdet anser att en sådan pålaga är regionalpolitiskt vettig? För 200 miljoner kronor per år till förbättring av trafikmiljön kan man få betydligt effektivare insatser för ökad trafiksäkerhet. Genom de ökade transportkostnaderna minskas också möjligheterna att utnyttja de knappa skogstillgångar som finns i norra Sverige. Den s.k. nollzonen flyttas ytterligare söderoch österut med kraftigt minskade arbetstillfällen som följd. Åter en fråga för mina kolleger inom stödområdet att ta ställning till. Gör man jämförelser med utlandet bör man också hålla i minnet att i dessa länder finns inte någon motsvarighet till vår 106 § i vägtrafikförordningen, som herr Komstedt försökte belysa. Ändrade förhållanden mellan axeltryck och avstånd mellan axlar och boggin skulle heller inte gagna transporter av gods som har låg volymvikt. Dit hör bl.a. rundvirke. Även om vi skulle förstärka broar som har låg bärighet och höja alla viadukter är det inte ur trafiksäkerhetssynpunkt rådligt att tillåta höga laster. Som ytterligare skäl för att man inte bör göra ett politiskt hastverk vid bedömningen av största tillåtna fordonslängd på våra vägar vill jag erinra om att en ökning av antalet bilar för samma transportarbete också ökar energiförbrukningen — en åtgärd som i dagens situation inte kan te sig särdeles välbetänkt. Bränsleförbrukningen beräknas nämligen öka med 25 procent. Med det här inlägget har jag velat betona nödvändigheten av att Kungl. Maj:t ges det rådrum som erfordras för att få en allsidig bedömning beträffande fordonens maximilängd. Den skrivning som utskottsmajoriteten gjort har ute i landet uppfattats som en klar beställning på ett förslag om 18 meters längd och att man i det kravet uteslutande lagt trafiksäkerhetsaspekter, vilket också bekräftats i debatten här i dag. Detta har väckt berättigad oro, och det är därför angeläget att det betonas att utredningen, som vi beställde år 1970, skall ta hänsyn till såväl trafiksäkerhetsriskerna som de ekonomiska konsekvenserna. Med det ber jag, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 1.

Fru talman! Jag sade här i mitt första anförande att starka ekonomiska intressen låg bakom införandet av en högsta längd av 24 meter för landsvägsfordon och att det är på det hållet som man är påtagligt oroad av den diskussion som förs om att den högsta tillåtna längden skulle minskas till 18 meter. Jag vill inte göra herr Sellgren till talesman för dessa intressen, men jag vill påpeka att det naturligtvis är nödvändigt att vi får en diskussion i denna fråga som inte i första hand tar hänsyn till de ekonomiska intressena. Den bör i första hand ta hänsyn till de rent trafiksäkerhetspolitiska aspekterna. Herr Sellgren gjorde gällande att de största långtradarna främst förekommer i Norrland, där man har stor nytta av möjligheten att utnyttja den högsta tillåtna längden, och att övriga Sverige kanske inte så mycket berörs av dessa långa fordon. Med anledning härav skulle jag — trots anmärkningen mot massmedias roll i detta sammanhang — vilja citera följande som stod i en kvällstidning i vintras: ”Det måste göras något åt långtradarnas hemska kompiskörning. Sex 24-metersbjässar i rad norr ut på E 4 genom Sörmland är ingen ovanlig syn. Ännu värre är det på E 6 på torsdagskvällarna. Min rekordnotering lyder på 11 långtradare nästan kopplade som ett godståg. De körde norr ut mot Halmstad en torsdagskväll den gångna hösten. Enbart lastbilarna var tillsammans nästan 275 m långa. Med 10 meters lucka mellan bilarna är vi uppe i bortåt 400 m. Alltså ett 400 m långt godståg med kanske 1 200 tons last på allmän väg. Tänk efter, och ni tycker som jag: Det är inte klokt!
Fru talman! Det föreligger inga skillnader mellan herr Sellgrens och min uppfattning när det gäller ökningen av antalet lastbilar. När herr Sellgren säger att tre långa fordon motsvaras av fyra korta räknar han med utgång från de viktuppgifter jag angav på TV-skärmen. Min uppgift att tre korta fordon ersätter två långa bygger på lastvolymen för de flaklängder som jag åberopade. Herr Gustavssons i Ängelholm uttalande att lastbilar är inblandade i 20 procent av alla trafikolyckor är väl riktigt, men det föreligger ingen statistik över hur stor del av dessa olyckor som är förorsakade av lastbilar. Man kan inte gärna kritisera det förhållandet att det finns lastbilar ute på vägarna. Det kan vara personbilstrafiken som är upphov till dessa olyckor. När man handskas med statistik och siffror skall man vara litet försiktig. Man kanske kan säga att de knappa väganslagen gjort att vi inte förmått bygga ut vårt vägnät i den utsträckning som borde ha skett, vilket medfört att det blivit trångt på vägarna. Den yrkesmässiga trafiken får nu bära hundhuvudet för detta, eftersom ingen vågar hävda att det är för många personbilar på våra vägar och att detta kunde vara orsaken till olyckorna. Att skylla på lastbilarna är ett behagligt sätt att komma ifrån detta problem. Med anledning av herr Magnussons i Kristinehamn framhållande av trafiksäkerhetsargumentet vill jag säga att vi på vårt håll inte är negativt inställda till att, om det kommer fram klara belägg för att trafiksäkerheten skulle tjäna på det, överväga åtgärder i den riktning han anger. Men det finns beträffande den tyngre landsvägstrafiken inget dokumenterat belägg för att de långa fordonen skulle orsaka flera olyckor än de kortare. Man kan till sist notera att det är en motion från vänsterpartiet kommunisterna som nu vunnit gehör hos den socialdemokratiska utskottsmajoriteten.
Fru talman! Herrar Komstedt och Sellgren representerar med all önskvärd tydlighet företagsamheten i denna debatt, och det har de naturligtvis all rätt att göra. För mig har emellertid hela tiden trafiksäkerheten stått i centrum för denna debatt. För transportmarknaden framstår det självfallet som ett önskemål att utnyttja långa fordonståg för rationellare transporter. Jag kan i och för sig förstå det argumentet. Oaktat detta måste det från trafiksäkerhetssynpunkt vara ett naturligt krav att begränsa längden på fordon som används i vägtrafik. Av trafiksäkerhetsskäl och även för att underlätta samtrafik med andra europeiska länder i framtiden bör längden på fordon som används i trafik på svensk väg bestämmas till högst 18 meter. Detta är min uppfattning, som jag bygger i första hand på de trafiksäkerhetspolitiska skäl som vi har diskuterat i trafikutskottet.
Fru talman! När man inte har tillräckligt starka skäl vill man göra segregationer och placera in folk i olika fållor. Det gjorde herr Magnusson i Kristinehamn och det gjorde herr Lindahl. Det är en felaktig attityd i en seriös debatt, tycker jag. Det ligger starka ekonomiska intressen i bakgrunden, säger herr Magnusson. Herr Sellgren representerar företagsamheten, säger herr Lindahl. Jag står inte här som talesman för företagsamheten eller för några ekonomiska intressen. Jag talar för en sak som är angelägen, och jag har betonat att man måste göra både en bedömning ur trafiksäkerhetssynpunkt och en ekonomisk avvägning. Har inte samhället, herr Magnusson i Kristinehamn, ekonomiska intressen? I en totalitär stat, där lönsamheten inte räknas, spelar det väl ingen roll, men även i vissa sådana länder börjar man räkna med vinst. Vad som ekonomiskt sett är nyttigt för ett företag är oftast nyttigt för samhället. Jag har inte velat göra avkall på trafiksäkerheten, men jag har med siffror velat bevisa de ekonomiska följderna av en förkortning av fordonslängden från 24 till 18 meter för näringslivet och för oss själva. Jag har också betonat att man skall ta hänsyn till trafiksäkerhetsriskerna. Men herr Lindahl bara tycker. Han har inte bemött mig med ett enda sakskäl. Han säger bara att det finns starka sakskäl. Men det finns inte ett enda statistiskt bevis, utan det är bara ett tyckande om självklarheter hit och dit. Om jag får tycka någonting, så är det att man bör komma med bevis också från det hållet. Jag skall inte alls hesitera inför att gå med på en ändring av fordonslängden när man har lett i bevis att det är nödvändigt och fått en riktig avvägning i den här frågan. Trafiksäkerheten är lika angelägen för mig som för herr Lindahl. Det är klart, herr Magnusson i Kristinehamn, att man en lördagskväll kan stå vid E 4:an i Sörmland, utanför Sundsvall eller utanför Stockholm och räkna långtradare, men det är inte det saken gäller. 400 meter 24-meterslångtradare motsvaras vid 18 meters längd av 520 meter. Kompiskörning är en undervisningsfråga och berör inte fordonslängden.
Fru talman! Jag sade att det var starka ekonomiska intressen inblandade i denna fråga, men jag tillade att jag inte tror att herr Sellgren vill göra sig till tolk för dem. Herr Sellgren missuppfattade mig. Vad beträffar ekonomiska intressen som sådana är jag anhängare av att samhällsekonomiska synpunkter skall få göra sig gällande i denna fråga liksom i andra frågor.
Fru talman! Det beriktigande som herr Magnusson i Kristinehamn gjorde kan jag helt instämma i.

Fru talman! Reservationen 2 angående rekommenderade farter har herr Clarkson tidigare talat för, men jag vill läsa upp några rader ur den: ”Det torde vara allmänt omvittnat att de generella hastighetsbegränsningarna i stor utsträckning ej respekteras av bilisterna. Detta kan bl.a. bero på att dessa begränsningar med hänsyn till växlingen i trafikintensiteten under dygnet framstår som mer eller mindre obefogade. Trafikan terna är emellertid oavsett fartbegränsningsskyltar skyldiga att anpassa farten till rådande förhållanden.

Nu förklarade herr Lindahl att hastighetsbegränsningarna håller antalet olyckor nere. Alldeles riktigt. Jag har själv varit med och kämpat för att man inom ett tätortsområde skulle få farterna sänkta från 50 till 30 kilometer i timmen just därför att riskerna skulle hållas nere. Vi gick ända till kommunikationsministern som nu sitter här i sin bänk, men vi kunde inte få igenom det förslaget. Men utanför tätorter, där kanske ingen bil syns på flera hundra meters avstånd, måste bilisten ändå på grund av dessa fasta bestämmelser sitta och köra i en betydligt lägre fart än han annars skulle hålla, för att han inte skall riskera att få böta för överträdelse av fartgränserna. Utskottsmajoriteten vill inte gå med på en ändring så att man här får en smidigare tillämpning. Det är där jag tycker att det är väldigt befogat med en ändring. I stället har det här talats om ökad trafikövervakning och om att 1 300 poliser är ute och övervakar trafiken på vägarna, framför allt med tanke på hastighetsbegränsningarna. Men oerhört många bland Sveriges folk som är ute och kör på vägarna överträder dessa hastighetsbestämmelser. Det är inte fråga om tusental eller tiotusental, det är fråga miljoner människor. Skall man effektivt övervaka dessa fartgränser, då räcker det inte med hela svenska poliskåren, den saken är klar. Man skall, tycker jag, sluta upp med att ständigt trakassera trafikanterna. Nu är det väl fråga om nya trakasserier, efter vad vi har hört, när det gäller obligatorisk användning av bilbälten. Jag hoppas att ett så dumt förslag inte kommer inför riksdagen. När får vi i stället klara, entydiga bestämmelser om hur en väg skall se ut, bestämmelser som vägverket är skyldigt att efterleva? Herr Lindahl sade att försöksverksamheten skall avvaktas. Försöksverksamheten med hastighetsbegränsningar har nu pågått i flera år, men det tycker inte utskottsmajoriteten är tillräckligt. Detta bör ses mot bakgrunden av att samma ledamöter inte vill vara med om att försöksverksamhet med rekommenderade farter påbörjas. Jag tycker att det närmast är en skandal. Det visar förakt för väljarna, eftersom nästan alla väljare, oavsett parti, som kör bil åker betydligt fortare än de skyltade farterna utanför tätorterna. Med andra ord: De kör efter eget omdöme redan i dag. Men då tycker jag att vi bör anpassa lagstiftningen efter väljarnas önskemål och avsluta försöksverksamheten med att omvandla nuvarande fartgränser utanför tätorter till rekommenderade fartgränser. Jag hoppas att inte utskottsmajoriteten är rädd för att det skulle visa sig gå bra. Det har också sagts att fartgränserna gör nytta. Givetvis — sänker man fartgränsen till noll, så gör den 100-procentig nytta. Sedan blir det ju en differentieringsfråga var man vill sätta gränsen. Men låt oss slå fast att bästa sättet att öka trafiksäkerheten är att bygga trafiksäkrare vägar. Fru talman! I övrigt vill jag yrka bifall till reservationen 2.
Fru talman! Reservationen 2 bygger ju på en motion av herr Åkerlind, och han vidhåller uppfattningen att man bara skall rekommendera fartgränser. Jag har den rakt motsatta uppfattningen — jag vill inte ha någon uppmjukning, utan i stället att nu gällande fartgränser skall bättre respekteras genom en ökad trafikövervakning. Det är på den vägen jag tror att vi kan bringa ner antalet olycksfall i trafiken, och jag har alltså rakt motsatt uppfattning mot herr Åkerlind. Jag hade tänkt ge en replik också till herr Sellgren, som hävdar att vi inom utskottsmajoriteten inte har några skäl för vårt ställningstagande. Låt mig bara konstatera att utskottsmajoriteten har velat skynda på när det gäller detta viktiga område. Jag erkänner att vi är ivriga och att vi är oroade av utvecklingen. Om vi lyssnar till folk som vi kommer i kontakt med skall vi, tror jag, finna att detta med de långa lastbilskombinationerna är ett av de problem man oftast möter och som väcker oro. Från utskottsmajoritetens sida har vi velat peka på att detta är angeläget och viktigt, och jag tycker att reservationen 1 andas en långt driven försiktighet. Trafiksäkerhet vill vi alla i princip gynna, och vi är också beredda att betala det pris som det möjligen kan kosta att åstadkomma denna förbättrade trafiksäkerhet.
Fru talman! Herr Lindahl påminner om käringen mot strömmen i den gamla berättelsen. Trots alla bevis för att svenska folket icke följer de fartgränser som nu gäller och att fartgränserna redan i dag i mycket stor utsträckning fungerar som rekommenderade farter, så vägrar herr Lindahl att erkänna faktum och tror bara på den trafikövervakning som icke kan fungera som herr Lindahl vill ens med alla Sveriges poliser ute på vägarna.
Fru talman! Herr Lindahl gjorde sig skyldig till en liten förenkling när han sade att jag påstått att utskottsmajoriteten inte har några skäl för sitt ställningstagande. Att ”tycka” att långa fordon är en trafiksäkerhetsrisk kan vara ett skäl. Men vad jag har velat framhålla är att det inte finns något utredningsmaterial som bevisar trafiksäkerhetsriskerna med de längre fordonen, och det ställde jag mot de många uppgifter jag själv har beträffande följderna av en förkortning av maximilängden till 18 meter. Det var den mätningen jag redovisade.

Fru talman! Centerpartisten herr Svanström och jag har väckt en motion tillsammans — sådant kan hända — med begäran om en utredning Den svenska eken har blivit symbol för sparandet, men vem sparar eken? När man skall bygga ett garage, en vägstump eller någonting annat är man ganska hårdhänt, och då faller den ena vackra eken efter den andra. Man bryr sig inte om vilket vackert träd det är. Jag är ingen fantast som skriker högt, om några almar, som ändå inte kan stå så länge, skall fällas. Men det herr Svanström och jag skulle vilja ha riksdagens hjälp med är inget tillfälligt protesterande, utan det är en aktion som skulle vara väsentlig för hela vårt land, i synnerhet för Mälardalen och Mellansverige. Utskottet vill att riksdagen skall lämna motionen utan åtgärd. Det är ett vanligt sätt att klippa till motionärer på. Men utskottet erkänner ändå att eken är ett utomordentligt vackert inslag i den svenska landskapsbilden. Man kan ju naturfraserna nu, så fnan kan formulera det på det sättet, men göra någonting för eken, det är litet svårare! Det skydd som i dag finns för ekar mot skövling är ganska klent. I fjol avfärdades en motion i samma ämne med att naturvårdsverket hade avslagit en begäran om fridlysning av eken. Länsstyrelsen har möjlighet att se till att enstaka träd eller en ekdunge kan bevaras. Men rör det sig om stadsplanelagda områden för vilka byggnadsplan är fastställd kan inte länsstyrelsen avgöra någonting. Det finns -.naturligtvis möjlighet enligt byggnadsstadgan att frälsa ett vackert träd, men man kan också gå skoningslöst till väga när man skall röja upp för att bygga. Då plockas den ena vackra ekkronan efter den andra ned, och de kan inte komma tillbaka. Och den vackra ekbacken, som på hösten täcks av ollon, kanske i början på hösten av en del kantareller och på våren av sippor får vi inte tillbaka hur mycket vackra byggnader vi än uppför. Och den vackra silhuetten av en ek försvinner. Utskottet heter jordbruksutskottet, men man har ändå inte brytt sig om det vackra trädet. Utskottets ledamöter är annars miljövänliga, men de har här varit litet loja. Utskottet har inte gjort någon förfrågan huruvida naturvårdsverket i år är obenäget att fridlysa eken. Nu borde det ändå ha funnits större förståelse hos naturvårdsverket, eftersom vi helt nyligen fått veta att verket går ut med en mycket stor aktion för att rädda bokarna. Det gläder ett skånskt hjärta. Jag, som har gjort utflykter i bokskogen i min barndom och ungdom och upplevt hur underbar bokskogen är, är glad för det. Men det hindrar inte att man också kan vilja att ekarna här i Mellansverige skall få leva. Det behöver inte vara något antingen — eller. Jag skulle vilja att man gör samma kraftansträngning för att vi skall få ha kvar ekarna. Jag har inte nöjt mig med utskottets magra avfärdande, utan jag har själv talat med företrädare för naturvårdsverket. Där fanns faktiskt förståelse. Jag förstår inte varför utskottet inte försökte tala med företrädare för naturvårdsverket i år. Man ansåg sig emellertid på naturvårdsverket ha bristande resurser, och man kunde därför inte ge sig in på en sådan aktion för ekarna. Man sade emellertid på naturvårdsverket att man redan i våras hade börjat planlägga en inventering av ädellövträden. Man skall räkna dem, se efter vilket bestånd som finns och undersöka om det över huvud taget är några chanser att finna regler för att skydda dem. Till ädellövträd hör först och främst eken, lönnen och asken och ytterligare en hel del av de vackraste träd vi kan se ute i markerna. Naturvårdsverket har begärt uppgifter från domänverket, från enskilda skogsägare, från stiftskogsägarna och från skogsvårdsstyrelserna. Vidare har verket gått ut till häradsallmänningarna och man har frågat fältbiologer och andra om just dessa träd, och det är alldeles utmärkt. Utskottet har i betänkandet, vid behandlingen av motionen, redovisat hur stort taxeringsvärdet av ekbeståndet är, men det säger ytterst litet om det verkliga värdet av dessa vackra träd. Naturvårdsverket säger sig ha haft mycket stor nytta av AMS-medel, med vilka man har kunnat betala unga akademiker, som har rensat upp och inventerat i samband med räddningen av bokskogarna. När vi i allmänna beredningsutskottet blev ense — det kunde vi bli ibland i det utskottet — om att bokskogarna skulle räddas fick vi hela riksdagen med oss. Nu har vi inget allmänt beredningsutskott, men varför skall vi inte kunna satsa litet känsla ändå och försöka en aktion? Kan vi inte säga: Eken är ett mycket fint träd, kan vi inte få det om inte fridlyst så ändå skyddat bättre än det är i dag, så att det inte utrotas och så att inte bestånden minskas? Om man skall rädda något i detta sammanhang får man inte vänta hur länge som helst, och jag tror därför att det skulle vara ett mycket stort stöd för naturvårdsverket — som säger sig ha intresse för detta — att få ett uttryck för riksdagens vilja att rädda eken. Eken finns inte i norr, och det finns inte särskilt många ekar i söder heller, men i mellersta Sverige har vi ekbestånd som är bland det vackraste man kan se. Låt oss ge naturvårdsverket i uppdrag att inventera och kartlägga beståndet av ekar, så att vi får klart för oss vilka vägar vi bör gå för att rädda dem. Bifall motionen 934, som herr Svanström och jag har väckt, och begär därmed en utredning för att rädda ekarna i Sverige! Jag ber att få yrka bifall till motionen 934.

Fru talman! Socialdemokraten Nancy Eriksson och jag har en motion ihop — också sådant händer! Det tycker jag är enbart angenämt. Jag kan helt och fullt instämma i fru Erikssons livfulla och ytterst engagerade framställning. Möjligen skulle jag vilja tillägga att vi i vår gemensamma motion också hänvisar till att i 19 § naturvårdslagen sägs att tillstånd från länsstyrelsen ej erfordras i fråga om bebyggelse inom område med fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan eller företag som skall prövas enligt vattenlagen eller miljöskyddslagen. Det innebär att det för bevarande av bl.a. ekar och ekbestånd inom tätbebyggda områden vid ökad bebyggelse och i liknande sammanhang skulle vara angeläget med ett lagligt skydd. Det är väl framför allt i dessa nya bebyggelseområden som vi tycker det är onödigt att med betongklossar fylla ut det utrymme som kanske ursprungligen bestod av en vacker ekdunge. Vi bör väl vara överens om att vi på ett naturligt sätt bör få in dessa ekar i den nya stadsplaneringen. Jag har många exempel på att sådant förekommer, men tyvärr finns det också exempel på motsatsen. Jag vill, fru talman, bara säga att till skydd för den svenska eken, som är rotfast och mäktig och väl jämförbar med pinjeträdet i Italien eller varför inte Redwoodträdet i Californien, anser jag att vi bör kosta på oss en utredning. Det är märkligt att tänka på att många av dessa mäktiga, gamla, kraftiga ekar, som var med redan på Gustav Vasas tid, fortfarande är i sin krafts dagar i vår nuvarande atomålder. Sådana träd har sin givna plats också i dagens välplanerade samhälle. Fru talman! Med detta ber jag att få instämma i yrkandet om bifall till motionen.

Fru talman! Endast några få ord i den stress som tycks råda i kammaren under dessa minuter! Herr Magnusson i Nennesholm och jag har i en motion hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller att naturvårdslagens bestämmelser på täktverksamhet ses över i syfte att ge kommuner och lantbruksnämnder tillfälle att alltid yttra sig över ansökningar om matjordstäkt. Nu har dess bättre också jordbruksutskottet nära nog i sin helhet tillstyrkt denna motion.

Jag har exempel på att sådant har skett i områden som ligger i anslutning till allmänna vägar och mindre tätbebyggelse. Sådant får i fortsättningen inte äga rum. Vad det här gäller är sålunda att de kommunala myndigheterna och lantbruksnämnderna ständigt bör yttra sig över ansökningar om täkttillstånd för att sådan förstörelse skall kunna stoppas.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

Fru talman! Fru Eriksson i Stockholm sade att hon hade upplevt det underbara i ekskogen. Om det var tillsammans med en centerpartist vet jag inte, men av hennes entusiasm att döma kan man misstänka det. För min del har jag inte haft samma underbara upplevelser som fru Eriksson, men jag är ändå lika stark vän av ekarna, vare sig de står enskilt eller i dungar. Vi har sådana också där nere där jag hör hemma. Men vi har också ett annat träd under vilket man kan uppleva underbara stunder, även om vi kanske inte upplever dem lika intensivt som fru Eriksson. Det är boken. Att skydda bokskogen är lika viktigt som att skydda ekskogen. Man har två vägar att gå. Antingen kan man införa total fridlysning av alla sådana träd eller också får man överlämna åt i första hand länsstyrelserna att skydda de områden som man anser bör skyddas. Det har länsstyrelserna full rätt att göra. Jag kan nämna för fru Eriksson att för att skydda vårt karakteristiska träd, boken, har länsstyrelsen i Malmöhus län nu utfärdat avverkningsförbud för bokskog. Länsstyrelserna kan göra precis likadant när det gäller att skydda ekskogar eller ekdungar — det har de full suveränitet att göra. För att skydda enstaka ekeller bokträd i ett bebyggt område har man enligt byggnadsstadgan möjlighet — och man begagnar den också — att fridlysa dem för att få litet natur mellan bostäderna. Och det är bara tacknämligt att man gör det, tycker jag. Här har man alltså att välja mellan att totalt fridlysa eller att gå mera tillfälligt fram. Sådana myndigheter som skogsstyrelsen, domänverket och Vetenskapsakademin har avvisat en total fridlysning. De menar att den frågan bör avgöras av länsstyrelser, byggnadsnämnder etc. Eftersom de har, som jag sade, alla möjligheter att bevara vad som bör bevaras — i detta fall gäller det alltså eken — har vi i utskottet ansett att det skyddet är fullt tillräckligt. Jag kan försäkra fru Eriksson att utskottets ledamöter — även hennes partivänner, som alla står eniga bakom betänkandet — är varma vänner av de gamla förnämliga ekbestånd som vi har i vårt land. Jag ber alltså att få yrka bifall till vad utskottet hemställt.
Fru talman! Herr Hansson i Skegrie var tydligen inte inne när jag sade att det där underbara hade jag upplevt nere hos herr Hansson, i bokskogen. Så vi är nog inne på samma känsloområde, men jag sade också att det bör inte hindra oss från att visa intresse även för träd som finns särskilt mycket här i Mellansverige. När jag hörde herr Hansson i Skegrie säga att det går utmärkt bra att skydda boken, så vill jag framhålla att för boken har naturvårdsverket gjort en särskild aktion. Och jag menar att verket skall animeras till att göra motsvarande ansträngning när det gäller eken. Jag tyckte nog att det hördes på herr Hansson i Skegrie att han var fullt med på att stödja motionen, och jag fattar hans anförande mera som en tråkig plikt för honom att hålla fast vid utskottsbetänkandet. Jag hoppas att alla uppfattar det så att det är fritt fram att rösta på motionen.
Fru talman! Jag vill bara notera att det förefaller som om fru Eriksson i Stockholm kan uppleva underbara stunder under nästan vilket träd som helst.

Fru talman! Som stöd för min argumentering kommer jag att låta tre bilder ligga på TV-skärmen bakom mig. Bilderna är tagna vid sjön Malgomaj och illustrerar vad som i motionen avses med nedskräpning längs stränder orsakad av vattenreglering. Vattenkraftutbyggnaden innebär ibland ett omfattande ingrepp i landskapet. Det händer att träd, buskar och stubbar får stå kvar inom dämningsområdet. Detta kan medföra att vi särskilt vid de årstider då vi har lågvatten får sjöstränder som liknar bilden bakom mig. Numera brukar domstolarna föreskriva att det skall ske en fortlöpande rensning. Detta är ju helt naturligt, för även om den ursprungliga röjningen varit tillfredsställande kan stubbar, grenar o. d. eroderas bort genom växlingar i vattenståndet. Domstolarnas beslut är inte alltid så lätta att följa. Ingen kan säga vad som menas med fortlöpande rensning. Enskilda sakägare har också väckt talan i flera fall, när man ansett att regleringsföretagen inte i önskad utsträckning följt domen. Det här är inte bara en estetisk olägenhet. Fisknät och båtar kan också skadas av kringflytande stubbar och träd. Under de senaste åren har förhållandena blivit bättre — men inte tillfredsställande — bl.a. genom att enskilda och organisationer visat på missförhållandena. Det är klart att jag med tacksamhet noterar att utskottet i sin skrivning sagt att länsstyrelserna bör övervaka att det sker fortlöpande rensning där sådan dom finns. Därest min motion nu inte skulle vinna kammarens bifall, så utgår jag ifrån att länsstyrelserna som en följd av utskottets skrivning skärper sin övervakning. Om man nu kontinuerligt vill motverka den nedskräpning och förfulning som uppstår genom ofullständig röjning i samband med vattenregleringsföretag är bästa vägen att ge naturvårdsverket i uppdrag att se över frågan såsom motionen och reservanterna föreslagit. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Föreliggande utskottsbetänkande behandlar jämväl motionen 90. I denna motion hemställs att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om förslag till åtgärder för att avlägsna inaktuella anslag och affischer. Tyvärr förekommer det inte så sällan att inaktuella affischer får hänga kvar på anslagstavlor och liknande ställen och förorsaka nedskräpning i naturen. Många av dem som sätter upp affischer bekymrar sig föga om att ta ned dem efter deras användande. Det borde vara en absolut skyldighet att den som sätter upp en affisch också skall svara för dess nedtagande. Det får inte vara så att anslaget eller affischen får hänga kvar tills regn och blåst medverkat till dess försvinnande. Som framhållits i motionen 90 synes det motiverat att på ett anslag eller en affisch skall angivas vem som är ansvarig för uppsättandet samt att denna person även skall ansvara för att affischen eller anslaget nedtages. Jag tror att skyldigheten att införa ansvarig utgivare för anslag och affisch verksamt skulle bidra till att förbättra förhållanden för avlägsnandet av inaktuella sådana från anslagstavlor o. d. Utskottet hänvisar bl.a. till att hithörande fråga behandlats i riksdagen förra året och att utskottet då framhållit angelägenheten av att komma till rätta med det alltmer utbredda oskicket att genom otillåten affischering orsaka skadegörelse och nedskräpning i landskapet. Utskottet anser dock att naturvårdslagen ger vissa möjligheter att komma åt dylik nedskräpning och att för övrigt berörda myndigheter och organ har sin uppmärksamhet riktad på ifrågavarande problem. Av utskottsbetänkandet framgår att naturvårdskommittén vid sin översyn av naturvårdslagen bl.a. har att pröva huruvida nuvarande skyddsformer är ändamålsenliga och man har då anledning att förvänta att kommittén i sitt fortsatta arbete uppmärksammar jämväl frågan om bestämmelser om uppsättande av anslag och affischer. Det gäller helt naturligt inte att på något sätt söka förhindra möjligheterna att sprida informationer via anslag och affischer, utan här gäller det bara att söka komma till rätta med dem som sätter upp anslag och affischer utan att ta ned desamma. Då jag förväntar mig att förevarande spörsmål är föremål för uppmärksamhet och åtgärder av berörda myndigheter har jag inte för avsikt att nu yrka bifall till motion nr 90. Däremot kommer jag naturligtvis att återkomma om så erfordras.

Fru talman! Som framgår av utskottsbetänkandet råder det inom utskottet fullkomlig enighet om att de olägenheter som kan uppstå till följd av sådan bristande röjning vid vattenregleringarna eller flottningsföretagen som här nämnts icke bör accepteras. Det är utskottets enhälliga uppfattning. Om det skulle råda sådan nedskräpning, faller detta under miljöskyddslagens bestämmelser och kan beivras av praktiskt taget vem som helst. Men det åligger närmast det organ inom vederbörande kommun som har att bevaka miljövården att se till att inte sådan nedskräpning och förstörelse i naturen förekommer. Sedan åligger det i sista hand länsstyrelsen att övervaka lagens efterlevnad. Alltså finns det här allaredan tillräckliga möjligheter att förhindra sådana naturförstörelser och föroreningar som den ärade reservanten och motionärerna här påtalat. Det finns således ingen anledning att meddela föreskrifter utöver dem som i dag gäller, och jag ber med det att få yrka bifall till utskottets betänkande.

Fru talman! Här finns en utmärkt motion, här finns en utmärkt reservation. Jag förutsätter att kammarens ledamöter tagit intryck av detta och min utförliga argumentering och röstar för bifall till motionen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Den begränsning som den ärade reservanten ålade sig här får man kanhända tolka så att han följer den uppmaning om besparing av energi som vi allesammans har blivit ålagda, alldeles särskilt då det gäller oljefrågor, och det gör det ju här. Jag skall fördenskull inte anstränga min och inte heller kammarledamöternas energi i onödan.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

I talmanskonferensen har i dag lämnats redogörelser för utskottsarbetets läge och arbetsbelastningen i kammaren under återstoden av höstsessionen. Det konstaterades därvid att man måste räkna med att det kan bli nödvändigt att ta även lördagen den 15 december i anspråk för anordnande av arbetsplenum. Det sammanträdet tar i så fall sin början kl. 9.00.
Herr talman! Herr Helén har frågat mig om jag är beredd att låta den aviserade sysselsättningsplanen utarbetas under medverkan av företrädare för de politiska partierna, arbetsmarknadens organisationer och fristående experter samt rekommendera att utredningsresultatet etappvis ställs under offentlig debatt. På Metallindustriarbetareförbundets kongress i augusti meddelade jag att de stora löntagarorganisationerna skulle inbjudas av regeringen till överläggningar om den framtida sysselsättningspolitiken. I den allmänpolitiska debatten den 7 november 1973 redovisade jag att regeringen hade haft och skulle fortsätta med sådana överläggningar med löntagarorganisationerna. Jag lovade också att återkomma på det parlamentariska planet. Överläggningarna med löntagarorganisationerna är ännu inte avslutade. Regeringen kommer så snart grundmaterialet har bearbetats att redovisa uppläggningen av det fortsatta arbetet med sysselsättningspolitiken för riksdagen. Jag räknar med att detta arbete kommer att äga rum under parlamentarisk medverkan. Svaret på herr Heléns fråga är således ja.

Herr talman! Detta är såvitt jag kan bedöma ett bra svar, och jag tackar för det. Statsministern berörde inte den del av min fråga som gällde om 3 utredningen kan arbeta så att den etappvis kan redovisa sitt arbete för allmänheten. Vad jag vill säga med den delen av frågan är att jag tror att det här fordras ett väldigt okonventionellt arbete: att man arbetar både med öppna och slutna hearings, att man räknar med en direkt medverkan också av de människor som här i alldeles särskild mening är de sakkunniga, nämligen de som redan har varit utsatta för arbetslöshet och de unga som kommer att vilja besätta de helt nya jobben. Det är här väldiga krav som ställs på oss alla. Om det i kampen mot den nuvarande restarbetslösheten kunde vara ett gångbart tal att nämna 100 000 nya jobb före valet, så vet vi nu att med hittillsvarande ambitioner måste det för 1970-talet röra sig om minst 300 000 nya jobb och vi kanske höjer ambitionsnivån ännu mer. Därför är det oerhört viktigt hur detta arbete bedrivs. Jag tror också att det är nödvändigt att man från början riktar in sig på ett samarbete med kommunalekonomiska utredningen, eftersom en mycket stor del av de nya jobben måste komma till inom den offentliga sektorn. Då lär det inte för kommuner och landsting vara möjligt att hjälpa till, om inte staten räknar med en något annan kostnadsfördelning än för närvarande. I den stora debatt som förs kring dessa problem har man varit väl pessimistisk bland teoretikerna när det gäller industrisidan och räknar med att det bara är på den privata och offentliga tjänstesektorn som en ökning kan ske. Jag håller med om att i stort sett blir den största ökningen där, men jag är glad över att kunna konstatera att den nye inrikesministern Bengtsson i Skövde i torsdags sade ifrån att man inte får ha en resignerad inställning i fråga om industrisysselsättningen. Jag tror för min del att teoretikerna har tagit fel när de inte räknat med att det också där bör kunna gå att få fram en ökning — inte genom något ensidigt subventionstänkande utan genom att verkligen stimulera dem som är beredda att ta fram nya produktidéer till prototyp och till serier. Jag begär inte att statsministern i detta sammanhang skall gå in i någon sakdebatt, men jag har velat trycka på den mycket stora vikt som vi lägger vid regeringens sätt att handlägga denna fråga. Jag skulle vara tacksam om statsministern något litet ville utveckla sin syn på hur en sådan här utredning kan komma att arbeta.

Herr talman! Det är kanske litet tidigt att nu direkt gå in på arbetsformerna för en sådan här utredning. Jag har absolut inget emot etappvisa redovisningar av materialet. När det gäller de utredningar som jag tidigare tillsatt i olika kapaciteter har det i allmänhet i direktiven angivits att det är lämpligt att göra så, bl.a. därför att den allmänna opinionen skall få ett material att diskutera redan innan utredningar på respektive område bundit sig för ställningstaganden. Jag tror att det är en ganska bra metod, men jag vill inte i detalj gå in på hur en sådan utredning som nu är aktuell skall arbeta. Jag vill icke heller gå in på någon sakdebatt. Men låt mig ändå säga några saker. Ambitionsnivån ligger högt. Inför näringspolitiska kommittén har jag sagt att det beroende på var man lägger ambitionsnivån kan bli fråga om att skapa åtskilliga hundratusen jobb om man skall nå samma sysselsättningsgrad som t.ex. i storstadsområdena. Jag har nu under ett års tid i varje föredrag jag hållit i dessa frågor understrukit att den stora sysselsättningsökning som kan ske i Sverige måste äga rum inom den offentliga sektorn. Det är motiverat av de behov som finns i samhället, och det krävs för att ge arbete och för att motverka byråkratisering och skapa ett samhälle där människor tjänar och hjälper varandra. Jag är glad över den svängning i opinionen som gör att allt fler sluter upp kring denna linje. Men jag vill också gärna säga att jag delar meningen att man inte skall inta någon resignerad eller pessimistisk attityd när det gäller industrins utvecklingsmöjligheter. De stora sysselsättningsökningarna kommer kanske inte att ligga inom den sektorn — det är ett ofrånkomligt faktum — men man bör söka upprätthålla en hög sysselsättningsgrad inom industrin, bl.a. genom en aktiv industripolitik och branschpolitik. Det är också ett ofrånkomligt faktum att det är via de exportinkomster vi skaffar oss genom den industriella utvecklingen som underlaget skapas för en utveckling av den samhälleliga sektorn. Dessa ting hänger alltså samman, och jag tycker att det är glädjande om man får en så bred offentlig debatt som möjligt om de här frågorna.

Herr talman! Jag har ingen annan syn än herr Palme på just ansträngningarna att skapa de nya jobben genom satsningar på industriområdet, även om vi är medvetna om att det där inte kan bli några stora sysselsättningsökningar. Jag hoppas att man inom socialdemokratin kommer att ha en öppen inställning också när det gäller den privata tjänstesektorn. Jag utgår från att man beträffande den offentliga sektorn är på det klara med att det gäller att ta reda på var människorna anmäler behov och vilken typ av service de önskar inom t.ex. vård-, omsorgoch utbildningsområdena. Men eftersom detta i så hög grad kommer att fresta på kommunernas och landstingens ekonomi, är det alldeles nödvändigt att man ser till att den kommunalekonomiska utredningen arbetar i takt med och i nära samverkan med sysselsättningsberedningen — eller vad den nya utredningen nu skall kallas. Det är såvitt jag förstår också nödvändigt att denna utredning håller löpande kontakt med skatteutredningen, så att vi inte hamnar i ett läge, där alla är överens om det goda som utredningens arbete kan leda till men där man inte har någon klar bild av huruvida det är möjligt att finansiera åtgärderna i takt med växande resurser. Därför tror jag faktiskt att ett mycket okonventionellt utredningsarbete — gärna med några personkontakter eller personunioner mellan de här olika utredningarna — skulle vara av värde.

Herr talman! Jag har inte någonting emot kontakter med andra utredningar, och jag tycker det är bra att herr Helén understryker finansieringsfrågan. Den måste komma in i bilden vare sig det gäller kommuner och landsting eller det gäller staten. Jag har också den bestämda uppfattningen att det naturligtvis är människornas behov och samhällets brister som skall vara vägledande när man avgör vilka jobb som kan skapas i det här samhället. Under hösten har jag vid de besök som jag gör på arbetsplatserna i hög grad ägnat mig åt den offentliga sektorn, och jag skall fortsätta med det. Det görs ju ett väldigt fint jobb av de tjänstemän som där arbetar. Men man möter hela tiden problematiken: när de beskylls för byråkrati är det inte därför att de är för många utan därför att de är för få. De säger: Patienterna måste lägga sig tidigare på vårdkliniken därför att vi inte har resurser. Vi skulle vilja ägna mera tid åt verkligt förebyggande åtgärder och återrehabilitering inom socialbyråerna eller inom försäkringskassan, men vi har inte resurser till det. Om man vill göra mötet mellan samhället och människorna till ett möte i gemenskap och samtidigt undvika byråkrati, då skall man tänka på att det just gäller att ge samhället möjligheter att verkligen gå människorna till mötes i den personliga kontakten. Kontakten mellan människor kan i det moderna samhället aldrig rationaliseras bort. Den förblir ett oerhört viktigt inslag.

Herr talman! Jag har fortfarande ingenting att invända. Det här senaste lät nästan som en liten liberal minipredikan, och det bör jag ju vara glad över. Men för att inga missförstånd skall uppkomma måste jag säga, att det är inte bara genom goda föresatser som man klarar det här problemet, utan det är också i högsta grad genom att lära sig arbeta i denna nya situation. Här måste vi ändå vara på det klara med att det är förfärligt svåra misslyckanden som samhället har haft och har alldeles färska bakom sig. Ta bara arbetsförmedlingen, där man icke i tid kunde ställa om från den öppna kundförmedling, som var naturlig när det fanns ett överskott på lediga platser, till att verkligen ägna sig åt att ta hand om människor, vilket hade behövts i ett läge med underskott på lediga platser! Det här är sådant som nu är på väg att rättas till, men vi har väldiga försyndelser bakom oss, som regeringen naturligtvis måste känna ett ansvar för. Om vi kan få en situation där det inte blir kontroversiellt var ökningen skall ligga, är jag ändå övertygad om att det kommer att vara mycket kinkigt att komma fram till en enighet om under vilka former expansionen skall ske, så att man verkligen ger kommuner och landsting det stöd de förtjänar och inte tillämpar den övervältringsprincip som hittills har varit vanlig. Skall vi kunna nå enighet i finansieringsfrågan, förutsätter det också en delvis ny syn hos socialdemokraterna: att man accepterar att det är genom en ökning av resurserna, åstadkommen genom de produktiva insatserna, som man i första hand skall få det ökade skatteunderlaget, och inte omedelbart går ut ifrån att det skall vara genom nya skatteformer.

Herr talman! Det här skall bli det sista jag säger och väldigt kort. För det första: Arbetsförmedlingarna har gjort ett mycket fint jobb. Men det är självklart att de hela tiden måste anpassa sig efter nya möjligheter i samhället. Propositionen 165 är ju ett uttryck för just en sådan anpassning av arbetsförmedlingarnas arbete. För det andra: Det jag sade om den offentliga sektorn som en möjlighet att uttrycka gemenskap mellan människor i samhället brukade jag säga i stort sett i vart och ett av mina valtal under den förflutna valrörelsen. Nu kallar herr Helén det för en liberal minipredikan. Jag har ingenting emot vilken etikett som används för detta, men jag anser det vara ett centralt inslag i socialdemokratisk politik.

Herr talman! Herr Ahlmark har bett mig om min kommentar till militärdiktaturens terror mot demokrater och oliktänkande i Grekland. Herr Wijkman har frågat mig vilka åtgärder på det internationella planet regeringen överväger mot bakgrund av den senaste tidens händelser i Grekland. Jag kommer att besvara frågorna i ett sammanhang. Herr Ahlmarks fråga anknyter till de våldshandlingar som den nu störtade diktatorn Papadopoulos var ansvarig för. Den 19 november gjorde jag tillsammans med den norske utrikesministern ett uttalande, i vilket underströks nödvändigheten för demokratiska regeringar att protestera när militärjuntor krossar demokratiska institutioner. De senaste händelserna i Grekland hade på nytt visat att regimen var beredd att tillgripa de grövsta våldsmedlen för att slå ner krav på demokratiska reformer. Varken i Grekland eller i Chile kan militära maktmedel hejda kraven på folkstyre och rättfärdighet, tillades det. Sedan en ny militärjunta övertagit makten gjorde jag den 28 november ett nytt uttalande av i huvudsak samma innebörd. Herr Wijkmans fråga syftade uppenbarligen också på åtgärder med anledning av Papadopoulos-diktaturens handlande. Så länge demokratin inte är återupprättad i Grekland kvarstår emellertid frågan hur Sverige skall kunna påverka utvecklingen. Alltsedan militärkuppen i Grekland 1967 har den svenska regeringen på olika vägar sökt aktualisera de allvarliga problem som demokratins undergång i landet medfört. På nordiskt initiativ inledde Europarådets kommission för mänskliga rättigheter den undersökning av förhållandena i Grekland, som 1970 ledde till landets utträde ur Europarådet. Också inom Förenta nationerna och dess olika specialorgan har regeringen i olika sammanhang tagit upp frågor med anknytning till undertryckandet av den grekiska demokratin. Sverige har bl.a. sökt få till stånd en granskning av de grekiska förhållandena inom ramen för FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Situationen i Grekland har uppmärksammats även inom NATO och den europeiska gemenskapen, EG. Sverige saknar givetvis möjligheter att påverka dessa sammanslutningars inställning till Grekland. Regeringen ämnar tillvarata de tillfällen som kan visa sig lämpliga för att inom olika internationella organisationer påtala förhållandena i Grekland. Vårt handlande kommer att betingas av den fortsatta utvecklingen i landet.

Herr talman! De senaste månaderna har vi sett hur svårt det är för en militärregering att anlägga en demokratisk fasad. Den förre diktatorn Papadopoulos ville blidka omvärlden och kanske en del av den egna befolkningen. Han sökte ge intryck av att ett konstitutionellt styre var på väg i Grekland och att någon sorts demokrati väntade framöver. Så fick vi skenreformerna. Folkomröstningen den 29 juli var ett fuskval, som inte lurade många. Oppositionen förföljdes, medan regeringssidan hade nära nog monopol på propagandan. I mängder av vallokaler fanns bara ja-valsedlar, inga nej-sedlar. Regimens kontrollanter fifflade med sammanräkningen för att komma fram till det slutresultat som regeringen bestämt i förväg. Jag hade själv möjlighet att i Aten följa den grekiska folkomröstningen — den var en grym fars med demokratins former och diktaturens innehåll. Regimen fortsatte att spela liberal. Amnesti, borttagande av militärlagarna, en civil regering — det var några inslag i den politiken. Men till slut kom det ögonblick då viljan och regimen testades. Var det ett propagandaspel eller var det början på en ny verklighet i Grekland? Var diktaturen orubbad eller fanns nu en chans till folkligt inflytande? Svaret gav regimen under denna månad. Poliser gjorde chock mot studenter och arbetare, stridsvagnar gick i ställning, många dödades, andra fick hårda fängelsestraff. Vår medkänsla med den grekiska oppositionen är djup och självklar. Jag tackar utrikesministern för svaret, som jag på alla punkter kan instämma i. Men i samma ögonblick som en militärjunta pressas av dem som önskar frihet riskerar den en reaktion från dem som motsätter sig eftergifter. Utan att ett ögonblick tillfredställa oppositionen kom Papadopoulos att fjärma sig från stora delar av den krigsmakt som han byggde sin ställning på. Så kom i söndags den nya militärkuppen. På samma sätt som han själv fördes till makten av soldater och stridsvagnar har han nu förts bort från makten av soldater och stridsvagnar. Vad som till slut blir den nya militärregeringens politik vet vi inte. Den kan våga släppa fångar under sin smekmånad med opinionen. Alla hoppas vi självfallet på det bästa men fruktar väl det värsta. Den nya regimen prövas i det ögonblick som studenter, arbetare och andra åter begär mer av frihet. Det vi i Sverige kan göra är att hålla god kontakt med oppositionen i Grekland, att ge den vårt moraliska stöd och att delta i ett internationellt tryck mot juntan i Aten.

Herr talman! Först vill jag tacka herr utrikesministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan var ju de svåra oroligheterna för snart två veckor sedan, då militär och polis använde det grövsta våld och orsakade många människors död. Det är bra att Sverige uttalar sin avsky för dylika metoder, och det är därför med tillfredsställelse man kan se tillbaka på det uttalande som herr statsrådet gjorde tillsammans med den norske utrikesministern. Det är bra att vi över huvud taget skapar opinion i fall där de mest elementära mänskliga rättigheterna trampas ned. Men protester från Sverige räcker självfallet inte. Vid mitt besök i Aten i samband med folkomröstningen i somras fick jag det klara och bestämda intrycket att den dåvarande juntan var mycket känslig för kritik utifrån — kanske inte främst från Sverige men från EG-staterna och från NATO-länderna. Det var bl.a. därför man anordnade den här skendemokratiska processen i somras med s.k. val, där man försökte inbilla västvärlden att demokratin var på väg att återinföras. Så var det ju, som herr Ahlmark säger, inte alls. Därför menar jag — och det var av den anledningen jag ställde min fråga — att det är så väsentligt att vi hela tiden använder varje möjlighet i umgänget med kolleger från andra västnationer att hålla debatten om Greklands situation varm, att ständigt påminna om det förtryck som råder och som enligt vad vi i dag kan konstatera uppenbarligen kommer att råda i framtiden också. I söndags kom den nya kuppen. Vi vet ännu litet om den. Vad vill kuppmakarna? Vad står de för? Gizikis sägs ha varit med redan 1967, men vilken position han då hade har hittills inte varit lätt att fastställa. Jag blev kanske något förvånad när regeringen i måndags så hundraprocentigt klart konstaterade att varje ansats till ökad frihet kommer att stoppas även av den nya militärregimen. I dag vet vi litet mera, och de uttalanden som återges i dagens tidningar tyder på att det blir ungefär samma typ av regemente som vi har varit vana vid under Papadopoulos. Åtminstone säger mig den omständigheten att chefen för den militära säkerhetspolisen sitter kvar — den starke mannen tidigare, Ioannidis — att vi möjligen, som herr Ahlmark sade, kommer att få uppleva en smekmånad med opinionen — men att det sedan blir ungefär samma typ av totalitärt regemente, där censur åter kommer att råda, där vi inte vet någonting om vad den nya regimen kan innebära och när val kan genomföras. Jag vill sluta med att säga att det är viktigt att enighet råder i den här kammaren och i det här landet om att vi verkligen noga skall följa utvecklingen i Grekland och att vi på alla sätt söker bidra till att demokratin kan återinföras en dag. Jag tror, som jag tidigare sade, att den internationella opinionen haft och även i fortsättningen har väsentlig betydelse; kanske inte i första hand opinionen i Sverige, men vi kan ändå göra mycket för att påverka både våra broderländer här i Norden och länderna ute i Europa.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig hur regeringen tänkt sig att de supertankers på 400 000-500 000 ton, som nu skall byggas på Uddevallavarvet, skall föras ut genom Bohusläns skärgård. Enligt vad jag inhämtat är avsikten att de fartyg på 485 000 ton som varvet nu har i beställning kommer att tas ut genom farleden från Uddevalla. Detta kräver vissa farledsförbättringar i likhet med vad som skedde åren 1968-1969, då varvet började bygga fartyg på ca 230 000 ton. Uddevallavarvet och sjöfartsverket utreder för närvarande frågan om de åtgärder som nu behövs.
Herr talman! I Första Moseboken, 6 och 7 kap., kan vi läsa om hur man byggde en båt som var 300 alnar lång, 50 alnar bred och 30 alnar hög. Ingen utomstående visste hur den båten skulle komma till användning. Det behövdes en väldig stormflod för att Noaks ark skulle komma i sitt rätta element. I dessa dagar har vi i tidningarna läst om en båt som är 365 meter lång, 49 meter bred och 52 meter hög. Det är en supertanker på 485 000 ton, och den skall byggas vid Uddevallavarvet. Men ännu vet man inte säkert hur detta väldiga fartyg skall komma i sitt rätta element ut ur den bohuslänska skärgården. En sak är alla överens om: i dag är det omöjligt att från Uddevalla ta ut ett fartyg av den storleken. Och man är lika enig om att med muddringar och sprängningar kan det gå att göra en ränna genom vilken man oändligt försiktigt kan föra sådana jättebåtar ut till havet. I Sunninge sund måste man muddra för att öka bottenbredden från 80 till 200 meter. Vid Björningarna måste man troligen bredda farleden genom sprängning. Vid Svanesund måste man spränga bort undervattensgrund. Vid Galterö kan det också bli nödvändigt med sprängningar. Och vid Tjörnbron är det särskilt svårt. Nätt och jämnt kan man klämma in dessa fartyg under bron, men sedan måste man gira för en ö, och det går inte. Eventuellt måste en bit av ön sprängas bort. Ingen myndighet tycks i dag veta hur mycket man måste spränga och muddra och hur stora stenmassor som måste fraktas bort. Kontrakt på två jättetankers är skrivna, men man vet inte hur man skall få ut dem i havet. Det rimliga är väl ändå att de sakerna är fullt klarlagda när kontrakt skrivs, och att man vet vem som skall betala arbetet på den nya farleden. Annars kommer staten senare nära nog i en utpressningssituation: fartygen garanterar ju många människors sysselsättning i Bohuslän, fullgör man inte kontrakten blir det väldiga skadestånd och staten känner sig pressad att gå in och betala de miljoner som behövs för att göra den nya farleden. Här har det nämnts belopp på mellan 60 och 100 miljoner kronor. Jag tackar industriministern för hans ganska intetsägande svar. Mina två följdfrågor till statsrådet Johansson blir: 1. Är det verkligen rimligt att ett varv skriver kontrakt på fartyg som är för stora att ta ut, innan utredningar är klara som visar omfattningen av nödvändiga sprängningar och muddringar för en ny farled? 2. Vem skall betala den nya farleden? Skall Uddevallavarvet eller dess ägare Statsföretag göra det? Skall kommunen gå in med bidrag? Eller skall staten betala de belopp som det här gäller?
Herr talman! Först något om mitt ”intetsägande svar”. Som gammal fotbollsspelare lärde jag mig att man skall spela med hänsyn till motståndet och motståndarna, och det är därför mitt svar är sådant det Herr Ahlmark ifrågasätter varvsledningens och myndigheternas klokhet i bedömning av möjligheterna att föra ut de här stora fartygen.

Jag har haft anledning att de senaste dagarna efterhöra sjöfartsverkets uppfattning, och man säger att man delar varvsledningens mening när det gäller möjligheten att utnyttja leden för större nybyggen än de som hittills gjorts vid varvet. Det är en lika stor självklarhet att man har bedömt omfattningen av de rensningsarbeten som är nödvändiga och kvantifierat de massor som måste sprängas bort och hur de skall föras undan. Allt detta finns i en preliminär plan. Det diskuteras även i den arbetsgrupp som finns mellan varvsledningen och sjöfartsverket, där också, efter det beslut om regional planering som vi fattade för något år sedan, naturvårdsmyndigheterna är inkopplade. Jag tror att man skall ta denna fråga med lugn och besinning. Här handlar det om möjligheten att skapa sysselsättning. Vi hörde nyss samtalet mellan statsministern och folkpartiledaren; det gällde den framtida sysselsättningen. Det är fråga om avvägningen mellan arbete och utkomst och våra möjligheter att bevara en skön och trivsam miljö. Det gäller att finna en rimlig kompromiss mellan det som är nödvändigt för att vi skall bevara sysselsättning och utkomst åt vårt folk och bevara en miljö så oförstörd som möjligt. Jag är övertygad om att de myndigheter som handlägger de här frågorna kommer att lösa dem på ett sätt som kan tillfredsställa båda dessa intresseinriktningar.

Herr talman! Det är uppenbart att industriministern inte hade något mer att säga. Han påstod bara att det funnits en arbetsgrupp sedan 1971. Det är fel. Man har i stort sett inte arbetat med den här frågan förrän i september 1973 då arbetsgruppen tillsattes. Den har haft ett enda sammanträde. Ännu har man inte ens gjort sjömätningen, och man vet icke vilka ingrepp som blir nödvändiga. När Uddevallavarvet ville lägga in en ansökan till vattendomstolen sade sjöfartsverket nej därför att man inte visste hur mycket sprängningar och muddringar som skulle bli nödvändiga. Beträffande flera av de punkter jag tog upp — Björningarna, Galterön och Tjörnbron — har Uddevallavarvets verkställande direktör i ett inlägg i Dagens Nyheter sagt att man inte alls vet hur stora arbeten det blir fråga om. Han säger också att det inte finns någon beräkning av kostnaderna. Då kvarstår naturligtvis min fråga: Hur kan statsrådet Johansson veta exakt vilka kvantiteter det gäller och hur sprängningarna och muddringarna kommer att utföras då man inte vet det på sjöfartsverket och när Uddevallavarvets verkställande direktör inte känner till det? Sedan var det frågan om kostnaderna som statsrådet Johansson också gick förbi. Redan har det utbrutit en tvist mellan sjöfartsverket och Uddevallavarvet. Vem skall betala sjömätningen, som bara den lär kosta ca 80000 kronor? Det är en struntsumma i jämförelse med de kommande kostnaderna. Sjöfartsverket menar att varvet skall betala och varvet menar att staten skall göra det. Detta visar att man inte när kontrakten skrevs — jag är glad att kontrakten skrevs för det är viktigt att man där får denna sysselsättning — visste vilka ingrepp i farleden som skulle bli nödvändiga att göra och inte heller hur höga kostnader det skulle bli och vem som skulle betala.
Herr talman! Jag grundar naturligtvis mina uppgifter på den preliminära plan för arbetena som Uddevallavarvets ledning redovisat. Den planen innefattar också, som jag sade, kvantifieringar av de massor som måste sprängas bort, kostnader osv. och studeras av sjöfartsverket i den arbetsgrupp herr Ahlmark nämnde. Det är gruppens sak att göra detta. Men jag har uppgiften från sjöfartsverket, att man, liksom Uddevallavarvets ledning, inte anser att det föreligger några hinder att klara detta. Och därför har man kunnat vidta de åtgärder som Uddevallavarvets ledning gjort, nämligen att skriva kontrakt på båtarna. Vad beträffar miljöintressena görs också klart i ett uttalande från Uddevallavarvets ledning att i intet fall nuvarande strandlinje behöver röras. Det är från den utgångspunkten jag drar min slutsats: att man också har möjligheter att ta vederbörliga hänsyn till miljöintressena. Herr Ahlmark får bedöma det här anförda som lika intetsägande som tidigare besked. Jag upprepar att jag svarar med hänsyn till det motstånd som jag möter eller de frågor jag får. Jag kan inte säga annat än att det här är en fråga som handläggs av Uddevallavarvets styrelse i samarbete med Statsföretag, eftersom de skall klara finansieringen av det stora investeringsprogrammet. Och efter vad jag hittills kunnat bedöma har dessa företag handlagt frågorna på ett tillfredsställande sätt.
Herr talman! Industriministern fortsätter att tala utan att egentligen säga någonting. Den nämnda arbetsgruppen har haft ett enda sammanträde. Ännu har inte ens någon sjömätning gjorts. Mancavvaktar ett andra sammanträde. Man vet ännu inte vilka sprängflingar som blir nödvändiga. Man vet inte vilka muddringar som blir nödvändiga. Man vet inte hur stora kvantiteter sten och annat som måste forslas bort. Man vet i stort sett ingenting alls om kostnaderna. Trots försök har det varit omöjligt att få några officiella uppgifter på den punkten. Och man vet, till sist, ingenting om vem som skall betala kostnaderna. Detta är fakta, och sedan får herr Johanssons fotbollsspråk stå för sig självt.
Herr talman! Jag skall inte göra en bedömning av herr Ahlmark, men han tror tydligen mer på Noaks ark än på mig. Det är ingenting att göra åt, utan herr Ahlmark får leva i sin tro. Jag har här lämnat uppgifter som jag självfallet står för. De är nämligen inhämtade från vederbörande myndigheter, som lämnat dem under ansvar. Om herr Ahlmark inte vill sätta tro till dem är det ingenting att göra åt. Jag vill nämna att kostnaderna får diskuteras mellan Uddevallavarvet och sjöfartsstyrelsen i vanlig ordning. Herr Ahlmark säger vidare att det inte förekommit några överläggningar mellan sjöfartsverket och Uddevallavarvets ledning. Det första sammanträdet ägde rum den 29 januari 1971. Det var den första kontakten mellan Uddevallavarvets ledning och sjöfartsverket, dvs. den konferens där man inledde diskussionerna om farleden. Man hade en ytterligare konferens den 24 mars 1972, och man har i höst tillsatt en speciell arbetsgrupp, som direkt sysslar med dessa problem. Detta bedömer herr Ahlmark så att här inte sker någonting. Det är fel, herr Ahlmark. Här har vi ett material som underlag, här förekommer ett arbete som är utomordentligt viktigt och som utförs under det ansvar som åvilar såväl varvsledningen som våra myndigheter — sjöfartsverket och naturvårdsmyndigheterna. Jag hoppas och är övertygad om att det också skall gå att komma fram till ett resultat som är godtagbart.
Herr talman! Det enda som gjorts när det gäller den fördjupning som blir nödvändig för de riktigt stora fartygen är faktiskt att en arbetsgrupp tillsattes i september i år. Den har haft ett enda sammanträde. De spörsmål som den sysslar med kunde man rimligen inte arbeta med tidigare, eftersom de aktuella kontrakten då inte var skrivna. Jag bara upprepar: jag har inte fått svar på de frågor jag ställt. Vilka sprängningar och muddringar blir nödvändiga? Herr Johansson säger att man vet svaret, men han vill inte säga vad han vet, och ingen annan känner heller till det. Han har inte sagt ett ord om kostnadernas storlek, och ingen annan vill heller säga ett ord om kostnaderna. Han har, till sist, inte sagt vem som skall betala kostnaderna.
Herr talman! Beträffande kostnaderna har jag sagt att man får räkna med att de måste betalas av allmänna medel och att de så småningom får diskuteras mellan sjöfartsverket och Uddevallavarvet, eventuellt även kommunen. Jag kan bara säga att kostnaderna, enligt Uddevallavarvets ledning, är betydligt lägre än vad som angivits i pressen tidigare.

Herr talman! Herr Ekinge har frågat mig, huruvida jag avser förelägga riksdagen förslag om lokalisering av det nya industriverket och i så fall när detta kan ske. Riksdagen begärde under våren att en skyndsam utredning skulle göras beträffande industriverkets lokalisering i enlighet med vissa uttalanden av näringsutskottet. Statskontoret har fått i uppdrag att utföra den begärda utredningen, vilken skall vara slutförd före utgången av detta år. De överväganden som utredningen ger anledning till kommer att redovisas för riksdagen. När detta exakt kan ske kan jag inte för dagen uttala mig om.

Herr talman! Den osäkerhet som eventuellt kunde vidlåda den här frågan på sluttampen av debatten i våras om industriverket har industriministern nu undanröjt. Jag tackar för svaret. Jag tycker det är tillfredsställande att vi har fått ett klart besked av statsrådet. Utredningen är beställd och när den är slutförd kommer riksdagen att få en redovisning i frågan. Därmed, herr talman, har mina farhågor undanröjts, och jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat om jag är beredd att medverka till att sådana principer skall gälla för användandet av läkemedel att de patienter som är i behov av THX-preparat garanteras möjligheter att åtnjuta THX-behandling. I mitt svar på en interpellation av herr Johansson i Skärstad i samma ämne förra året nämnde jag att socialstyrelsen hade tagit kontakt med ett antal framstående specialister inom olika medicinska verksamhetsområden för att söka bringa klarhet i frågan vilka effekter behandling med THX-preparat kan ha. Detta resulterade i att en vetenskaplig arbetsgrupp tillsattes, bestående av ett tiotal experter. Genom denna arbetsgrupp har bl.a. gjorts efterundersökningar beträffande vissa patientgrupper som behandlats med THX-preparat för att studera effekten av behandlingen. Enligt vad jag inhämtat räknar arbetsgruppen med att inom kort kunna lägga fram en rapport om THX-preparatet. Mot denna bakgrund är det inte möjligt att här gå närmare in på den av herr Johansson berörda frågan.

Herr talman! På grund av att herr Johansson i Skärstad är sjuk och inte själv kan ta emot svaret har jag lovat att göra det. Orsaken till att herr Johansson inte avvaktade arbetsgruppens slutrapport är att det har kärvat till sig inom arbetsgruppen och att vi har fått en tidningsdebatt i denna fråga. En av de stora tidningarna i länet har gjort en serie intervjuer med en mängd av Sandbergs patienter. Alla de intervjuade har därvid uttalat sin stora oro med anledning av debatten om det resultat som arbetsgruppen eventuellt kan komma fram till. T. o. m. i dag, sedan det blivit känt att jag skulle ta emot svaret på denna fråga, har jag blivit uppringd av en f.d. ledamot av riksdagen samt av en annan person — visserligen inte bosatt i Jönköpings län, utan i ett närliggande län. De sade: ”Vad man än gör, stoppa inte THX-preparatet!

Det finns alltså mängder av människor som får behandling med detta medel. Det är deras oro för framtiden som har föranlett herr Johansson i Skärstad att ställa sin fråga, och jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på den. Vi får hoppas att arbetsgruppens rapport blir sådan att patienternas oro visar sig onödig och blir stillad.
Herr talman! Det finns inte anledning för mig att ifrågasätta arbetsgruppens kompetens och, låt mig tillägga det, vilja och objektivitet när det gäller att bringa klarhet i frågan om effekten av THX-preparat. I arbetsgruppen ingår som bekant flera av våra allra främsta medicinska experter. Jag anser det varken lämpligt eller möjligt att diskutera THX-preparatet innan arbetsgruppens rapport föreligger, och jag antar att herr Magnusson förstår det.
Herr talman! Jag är också helt övertygad om att arbetsgruppens sammansättning är sådan att den garanterar ett riktigt resultat av undersökningarna. Men det var inte för att herr Johansson i Skärstad på något sätt ifrågasatte arbetsgruppens kompetens som han ställde sin fråga, utan anledningen var den tidningsdebatt som har förekommit och patienternas oro för vad arbetsgruppen kunde komma till för resultat.